Herr talman! Sveriges ekonomi håller på att arbeta sig ut ur 1970-talets kris. Ett viktigt led har varit ansträngningarna att sanera statens finanser, att minska ett förödande stort budgetunderskott. Ett annat viktigt led har varit 59 förnyelsen och utvecklingen av den svenska industrin. Detta har krävt uppoffringar och hårt arbete. Det är många som har ställt upp och gjort stora personliga insatser och uppoffringar. Resultaten börjar visa sig. Budgetunderskottet har tagits ner från nära 90 miljarder kronor till ungefär 45 miljarder kronor i år. Staten har på vissa områden tvingats skära ned sina insatser. På andra områden har förbättringar ändå kunnat ske, t.ex. för barnfamiljerna, för de sjuka, inom regionalpolitiken och forskningen, för att ta några exempel. Men för att detta skulle kunna göras samtidigt med att den finansiella saneringen fortsatte, måste vi hålla benhårt på en princip: alla nya åtaganden skall finansieras med besparingar på andra områden eller med ökade statsinkomster. Bland dem som bidragit till saneringen av Sveriges ekonomi finns folkpensionärerna och ATP-pensionärerna. Vi hade också lovat i 1985 års val att delpensionerna skulle återställas till vad de varit innan de försämrades av de borgerliga regeringarna. För att finansiera dessa förbättringar på pensionsområdet har vi föreslagit en skatt på de förmögenheter som finns i försäkringsbolagen. Olof Johansson säger att detta är en godtyckligt utvald grupp. Det är det alltså inte. Vi vet att de allra största vinsterna av den ekonomiska krisen och av den ekonomiska återhämtningen har gjorts på finansmarknaden på grund av de höga räntorna och på aktiemarknaden genom uppsvinget i näringslivet. Det här är inte i huvudsak resultatet av spararnas svett och möda eller av finansdirektörernas skicklighet. Det är i stället resultatet av vad som har hänt i vår ekonomi, där många har fått betala för krisens verkningar och andra har fått göra uppoffringar för att de skulle upphävas. Denna skatt har nu föranlett en av de våldsammare politiska debatterna i Sverige. Den sägs hota människors rätt till egendom och rätt till trygghet. Den skakar den svenska rättsstaten och ersätter den med något som Carl Bildt kallar för maktstaten. Om man bara lyssnar till denna debatt, förefaller det som om detta är första gången som Sveriges riksdag tar ställning till en skatt eller en skattehöjning. Antingen man ser det från rättsstatens eller från de enskilda medborgarnas synpunkt är det avgörande för om en skatt skall genomföras eller inte, om den är rättfärdig eller inte — och det gäller varje skattepolitisk åtgärd — att man kan göra en riktig avvägning av vilka som skall bära en viss skatt. Den avgörande frågan för den här skatten som för alla andra skatter är naturligtvis: Drabbas någon av den på ett sätt som gör att vederbörande inte kan bära skatten? Vi har kunnat visa att försäkringsområdet är mer gynnat i skattehänseende än något annat förmögenhetsområde eller verksamhetsområde genom den totala befrielsen från inkomstskatt, förmögenhetsskatt och reavinstskatt. Dessutom ger en rätt hanterad planering av inbetalning av premier och utbetalning av pensioner betydande skattemässiga vinster. De tre borgerliga företrädarna säger nu att de vet att värdesäkringen inte kommer att kunna bibehållas vare sig när det gäller de individuella pensionerna eller — och framför allt — när det gäller avtalspensionerna. Detta har hävdats hela hösten. Både försäkringsbolagen och de borgerliga partierna har gjort sitt allra bästa för att skrämma så många människor som möjligt. Frågan är då: Kommer detta att inträffa? Prot. 1986/87:48 För de enskilda individuella försäkringarna gäller att både värdesäkringen 12 december 1986 och förmögenhetsökningen sker på det sättet att försäkringsbolagen varje år ger en återbäringsränta som läggs till försäkringsvärdet. Den här återbäringsräntan har varje år sedan 1980 varit större än inflationen, dvs. försäkringen har inte bara behållit sitt realvärde utan detta har stigit år från år. I år, 1986, beräknas återbäringsräntan bli 14 96 och inflationen ungefär 3 76. Den reala återbäringsräntan skulle alltså bli hela 11 96. Antag nu att inflationen nästa år blir ungefär 4.90. För att värdesäkringen då skulle hotas måste återbäringsräntan sjunka från 14 96 i år till under 4 90 nästa år. Jag vill fråga de borgerliga partiledarna: Är det detta ni påstår skall hända, att återbäringsräntan blir lägre än 4 90 nästa år? Normalt borde försäkringsbolagen så här dags på året redan ha givit besked om återbäringsräntans storlek för nästa år, om inte annat så för att man är i full fård med marknadsföringen och försäljningen av nya försäkringar för 1987. Det har i debatten tidigare i dag redovisats att man i den marknadsföringen utlovar värdesäkring, ja, t.o.m. fortsatta realhöjningar av pensionen. Varför har försäkringsbolagen inte lämnat besked om detta? Möjligen får man en fingervisning om orsaken genom vad som har hänt i SPP går och i dag. I går meddelade SPP:s verkställande direktör att det under torsdagen skulle komma ett pressmeddelande, varav skulle framgå att styrelsen i SPP hade fattat beslut om återbäringsräntan för 1987. Det kom ett pressmeddelande, men det har följande lydelse: SPP:s styrelse beslöt vid sitt sammanträde på torsdagen att inte behandla frågan om pensionstilläggen för 1987 förrän alla fakta föreligger efter den debatt om engångsskatten som äger rum i riksdagen fredagen den 12 december. SPP:s styrelse tar upp frågan vid sitt sammanträde tisdagen den 16 december. Jag undrar om de borgerliga partiledarna kan upplysa mig om vilka fakta som kan framkomma ur den här debatten som påverkar avkastningen på SPP:s tillgångar för 1986? Nu är ju styrelserummen inte så slutna trots allt. Vissa upplysningar har sipprat ut. Det ser ut som om man klarar både värdesäkringen och en hygglig återbäringsränta nästa år. Därför skall jag erbjuda de borgerliga partiledarna ett litet vad, nämligen att beslutet den 16 december kommer att visa att återbäringsräntan inte sjunker under 4 96, att värdesäkringen klaras och att det t.o.m. blir en realhöjning av de individuella pensionsförsäkringarna nästa år. Jag hoppas att ni antar vadet. Vad vi skall slå vad om vet jag inte, men alla är nog intresserade av utgången. Nog måste man fråga sig vad det är för spel som pågår i ett av våra största försäkringsbolag. Man sammanträder, och verkställande direktören har tydligen för avsikt att ta ett beslut och meddela allmänheten inkl. riksdagen vad återbäringsräntan skall bli. Men styrelsen grips av en fruktansvärd beslutsvånda, vilket gör att man måste skjuta på beslutet till dess att riksdagen har haft sin debatt. På så sätt skulle de borgerliga partiledarna kunna fortsätta att hävda att försäkringstagarna nästa år kommer att tappa sin värdesäkring. 61 Carl Bildt har ju framträtt i denna debatt. Det har spekulerats om huruvida hans inträde som partiledare för moderata samlingspartiet skulle leda till ett nytt tonläge i debatterna, en mindre grad av disharmoni än under Ulf Adelsohns tid. Hans anförande var fullt av invektiv — hafs, arrogans, nonchalans, svek, lögn osv. Men det skär sig oerhört. Carl Bildts tonfall och hela hans uppsyn klarar inte riktigt av att låta honom framstå som en symbol för omsorgen om småfolket i Sverige. Jag tror att han måste träna mer innan det fungerar. Det är riktigt att många människor har låga försäkringar, men det är försäkringar som ligger ovanpå allt annat — folkpension, ATP, SPP. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa de exempel som jag tidigare har redovisat och som visar hur litet den här skatten kommer att betyda även för en blygsam försäkring och att, vad jag förstår, alla rimliga krav på en bevarad pensionstrygghet kommer att uppfyllas. Sedan gör man ett stort nummer av att de borgerliga ömmar för de sämst ställda pensionärerna. De får ingenting, säger man. Och Bengt Westerberg sade att min brevvän från Norrköping bara får en förbättring av sin pension med 48 kr. i månaden som resultat av de förslag som regeringen har aviserat. Nu råkar det vara så att det kommunala bostadstillägget i Norrköping i dag är maximum 970 kr. per månad. Det kommer med regeringens förslag att höjas till I 500 kr. per månad. Det betyder att den här kvinnan får en höjning av sitt kommunala bostadstillägg med 530 kr. per månad. Därtill får hon den normala pensionshöjningen på ungefär 100 kr. per månad den 1 januari och dessutom den extra höjningen med knappt 50 kr. den 1 juli. Hon får alltså inte 40 kr. i månaden, som Bengt Westerberg sade, utan hon får ungefär 670 kr. i månaden. Med så mycket pengar förbättras hennes inkomst. Bengt Westerberg brukar ofta mästra mig genom att tala om för mig hur dålig jag är på att räkna och hur fel jag har. Kunde inte en smula självkritik vara på sin plats innan magistern mästrar vidare! Änkor till män som en gång i tiden inte gick med i ATP-systemet får i dag inget pensionstillskott eller ett kraftigt reducerat pensionstillskott. Det är de borgerliga partierna som är ursprunget till dessa kvinnors situation och deras problem. När ATP infördes drev man en hård propaganda för att framför allt företagare skulle ställa sig utanför ATP. Lars Werner påminde i någon mån om detta. ATP var det som den gången skulle skjuta rättsstaten i sank, förslava medborgarna och beröva dem deras frioch rättigheter. De människor som den gången trodde på de borgerliga och inte ville förslavas under den obligatoriska tjänstepensionen vill nu, lustigt nog, in i detta obligatorium. Det här förhållandet har de borgerliga partierna ofta använt som ett slags symbol för sin omsorg om de sämst ställda i samhället. Sedan satt de i sex år i regeringsställning och gjorde inte ett dyft åt de s.k. undantagandepensionärerna. Ingen av er alla som sitter här och hade makten i sex år gjorde någonting! Ibland har jag undrat om det inte är så att ni i själva verket vill ha dessa människor som ett propagandavapen; det är bättre att de är utan sina pensionstillskott, för då kan ni fortsätta att visa att ni hyser omsorg om de sämst ställda. Men nu tänker regeringen beröva er det vapnet. Vi skall förelägga riksdagen förslag om att änkorna efter de s.k. undantagandepen sionärerna skall kunna få samma pensionstillskott som andra. Då får ni i — Prot. 1986/87:48 fortsättningen hitta några andra grupper att ömma för och beskriva som dem 12 december 1986 som utsätts för socialdemokratins likgiltighet. Under sex år gjorde ni ingenting åt den här saken. Bengt Westerberg har mycket bekymmer för att den här skatten inte skall slå rättvist mellan olika slag av pensionärer. Jag hörde aldrig att några sådana bekymmer uttrycktes av Westerberg eller hans parti under den tid då inflationen härjade med pensionsförsäkringstagarnas pengar. Försäkringsbolagen var då tvungna att fördela de stora förlusterna. Nu har de stora vinster att fördela, och dessa fördelar de proportionellt, såvitt jag förstår. De läggs ut i förhållande till det kapital som försäkringstagarna har i bolagen. Då anser vi att det är fullt rimligt att man gör på samma sätt nu. Man fördelade förlusterna oberoende av hur lång tid försäkringstagarna hade haft sina pensioner, utan det var kapitalbeloppets storlek som avgjorde återbäringen. Så kommer att bli fallet även denna gång. De stora minskningarna av realavkastningarna under 70-talet inträffade ju utan vare sig remissbehandling, riksdagsdebatter eller riksdagsbeslut. Och naturligtvis yttrade sig inte heller lagrådet över det som skedde. När försäkringsbolagen var tvungna att fördela förluster, något som man tvingades göra på 70-talet, krävde ni inga uttalanden och inga löften från försäkringsbolagen om att förlusterna skulle drabba pensionstagarna på objektiva och rättvisa grunder. Nu handlar det om att fördela en vinst. Efter vad jag förstår är det relativt enkelt att se att det kan göras på rimliga villkor. Olof Johansson och Bengt Westerberg lämnade ett mycket intressant besked: Man är beredd att i händelse av en borgerlig valseger 1988 betala tillbaka pengarna. Det skulle, enligt Bengt Westerberg, ske på ett villkor, nämligen att pengarna skulle stå inne på ett särskilt konto. Först vill jag konstatera att här sopade Bengt Westerberg undan sin representant i skatteutskottet så det stänkte om det. Kjell Johansson stod här för en stund sedan och förklarade att det var tekniskt omöjligt att betala tillbaka pengarna; det fanns ingen metod i världen att göra det. Men Bengt Westerberg har tydligen under den tid'som förflutit sedan Johansson gick och satte sig och Westerberg själv kom uppi talarstolen upptäckt att detta är fullt möjligt. Folkpartiet är bekant för att kunna byta argument lika snabbt som andra byter skjortor, och det gjorde man här. Då är frågan: Vad menar man med att pengarna skall stå inne på ett särskilt konto? Först var det alltså återbetalningarna som var problemet inom försäkringsbolagen. Nu är det statens bokföring som är problemet. De här pengarna kommer att användas till att minska statens skulder. Det går utmärkt bra för en borgerlig regering att öka skulderna igen. Det visade ni en enastående förmåga till under era år i regeringsställning. Bengt Westerberg borde veta mer för att inte behöva dölja sig bakom budgetteknik. Vi har ett moraliskt dilemma. Nu försöker ni hitta på någonting nytt för att komma undan det hela. Visst kan vi sätta upp ett särskilt konto. Men det har inte med sakenatt göra. Vill ni, kan ni betala tillbaka pengarna — det har vi fått besked om. Nu hänger ni upp det på budgettekniska manövrar. Vi har sagt att de räntekostnader vi sparar genom att minska statsskulden med 15 miljarder tänker vi använda för att förbättra KBT och höja 63 basbeloppet. Ni har häftigt kritiserat oss för detta. Betyder det att ni kommer att gå emot de förslagen när de föreläggs riksdagen? Är det på det sättet ni skall spara pengarna, så att ni kan betala tillbaka dem till försäkringsbolagen? Till Olof Johansson vill jag säga att förvisso är vänsterpartiet kommunisterna fyllt av idéer — de flesta ganska orealistiska. Men idégivaren till realränteskatten var faktiskt inte Lars Werner — detta sagt med all respekt — utan det var den konservativa regeringen i Danmark som, kanske till er förvåning, genomförde en realränteskatt. Det var den som satte både Lars Werner och mig på spåren. Skall ni skylla på någon, så skall ni skylla på Schlyter. Han är ansvarig för det här — åtminstone som idégivare! Sedan uppstår frågan: Om skatten har så väldigt allvarliga verkningar, hur kan det då komma sig att försäkringstagarna inte flyr från pensionsförsäkringarna? Hur kan det komma sig att försäkringsbolagen just i dessa dagar envisas med att beskriva pensionsförsäkringar som ett väldigt gynnsamt sätt att spara. Skandia säger i en alldeles nyutgiven broschyr: ”Att spara i en pensionsförsäkring är ett ovanligt förmånligt sätt att spara. Det är t.ex. förmånligare än vanligt banksparande.” Om man ringer till Skandia får man svart på vitt på hur en pensionsförsäkring ”kan hjälpa er att njuta av livet i framtiden”. Det är inte precis så som ni beskriver läget för pensionsspararna i framtiden, men det gör tydligen Skandia: det blir en enda njutning för dem, om de tar en försäkring där. Och jag tror förvisso att om inte Skandia vill komma i konflikt med konsumentombudsmannen, så gör försäkringsbolaget bäst i att tala sanning i sitt försäljningsmaterial. Carl Bildt och Bengt Westerberg, och i någon mån även Olof Johansson, säger att den här skatten aktualiserar, såvitt jag förstår, frågan om att göra om den svenska grundlagen eller möjligen införa andra omröstningsregler i riksdagen som ett förstärkt egendomsskydd. Vi känner igen det. Det är alltid egendomen som skall skyddas genom grundlag och speciella voteringsregler hindrar normalt parlamentariskt beteende. Men de andra då — de som inte har egendom, de som ni höll på att härja med när ni hade makten — behöver inte de något skydd? Skydd mot sänkt delpension, skydd mot att det införs karensdagar i sjukförsäkringen, skydd mot att ersättningen sänks för de arbetslösa? Är det bara egendomen som behöver skyddas mot staten? Är det inte så att även andra grupper kan utsättas för övergrepp genom politiska beslut? — om nu det här är ett övergrepp. Tror ni inte att det var ganska svårt för dem som upptäckte vad era åtgärder innebar när de fick kraftigt minskade inkomster? Och inte hörde jag att ni sprang till lagrådet för att fråga vad lagrådet tyckte om att delpensionen skulle sänkas från 65 till 50 96, eller när ni egentligen sopade bort värdesäkringen av folkpensionerna och ATP. Ni gick aldrig till lagrådet om det, och inte heller åberopade ni att rättsstaten skulle vara i fara. Nog kan jag tänka mig att det, om vi får en borgerlig regering, behövs ett skydd — men ett skydd för de egendomslösa. Det är alltid dem ni hittar när det skall tasin pengar. Egendomen försvarar ni. Vartenda förslag vi har lagt fram under de här fyra åren som har handlat om att i någon mån låta även ägandet — ägandet av fastigheter och av aktier — vara med om att lämna något bidrag till saneringen av Sveriges ekonomi har ni sagt nej till, varenda gång och alla — Prot. 1986/87:48 tre av er. 12 december 1986 Jag vill fråga Lars Werner, när han säger att vi har gjort rn massa Z—- eftergifter åt de borgerliga och att vi inte vågar ta strid med dem: Vad är det här då, Lars Werner? Det här är väl en riktig strid, som t.o.m. en kommunist kunde vara nöjd med! De ändringar vi har gjort byggde på insikten om att realränteskatten, även om den finns i Danmark och fungerar där, inte skulle fungera bra i Sverige. Till slut, herr talman, kan man undra varför det politiska livet det senaste halvåret när det gäller de borgerligas verksamhet praktiskt taget helt och hållet har handlat om den här skatten och varför man har gjort allt — och att man därvid har haft hjälp av försäkringsbolagen erkänner jag — för att föra en så våldsam kampanj. Jag tror det finns ett svar, som vi känner igen från förr: här har ni hittat en fråga där ni kan ena er. Ni kan säga nej till någonting. Ni är allihop rörande eniga om att säga nej. För ett ögonblick kan ni glömma bekymren med oenigheten om skatterna, om energipolitiken och om familjepolitiken, så på sätt och vis har vi gjort er en stor tjänst genom att ni har sluppit tänka på vad ni egentligen skall syssla med, nämligen att forma en borgerlig politik. Ni påstår ju att det skall finnas en sådan. Egentligen, herr talman, är mycket i den här debatten fattigdomsbevis. Det är inte pensionsförsäkringstagarna som blir fattiga; det är snarare den borgerliga politiken som utarmas något när man sysslar så mycket med destruktiva kampanjer och så litet med att forma en egen positiv politik.

Herr talman! Låt mig först säga till herr finansministern att det inte bara är vi som har enats — det har inte varit så svårt på den borgerliga kanten i den här frågan. Det som har inträffat under hösten är ju att så gott som samtliga intresseorganisationer och så gott som samtliga som har varit inblandade i denna debatt har enats i ett mycket bestämt motstånd mot denna pensionsskatt. Under de hearings som skatteutskottet haft har det varit en kavalkad av invändningar och en kavalkad av motstånd och en mycket bred enighet mot denna skatt. Nu säger finansministern att det där är på något sätt opassande av oss. Vi skall inte syssla med regeringens förslag, utan vi skall syssla med någonting annat, precis som han tidigare sade här att försäkringsbolagen inte skall ägna sig åt att informera försäkringstagarna om konsekvenserna av regeringens politik. Det är utomparlamentariska aktioner, och han hoppades att parlamentarismen nu skulle hävda sig igen. Så talar företrädaren för maktstaten, så talar arrogansen gentemot dem som faktiskt har en avvikande mening. Kort om undantagandeänkorna! Om regeringen kommer med ett förslag är det välkommet. Det är en omvändelse under galgen, men även en sådan omvändelse är självfallet bättre än ingen omvändelse alls. Finansministern ställde en konkret och rak fråga till mig i ett av sina inlägg: Kommer ni att behålla pengarna om ni skulle vinna valet 1988? Den fråga som måste riktas tillbaka till finansministern är den som Bengt Westerberg åtminstone indirekt ställde: Kommer pengarna att vara kvar? Hittills har vi 65 fått besked om att pengarna inte kommer att finnas kvar. Men genom formuleringen av finansministerns fråga öppnas ju plötsligt perspektivet att pengarna kan komma att finnas kvar, för man kan ju inte behålla någonting som man faktiskt inte får. Sedan sade finansministern att detta är en budgetteknisk detalj. Det är ingalunda en budgetteknisk detalj, men är det en budgetteknisk detalj, herr finansminister, så klara av den då! Fondera pengarna och låt dem ligga i en fond som vi kan diskutera hela tiden fram till 1988! I 1988 års valrörelse får vi se om resultatet blir att herr Feldt får behålla pengarna eller om vi skall ge dem tillbaka. Det som nu håller på att inträffa är ju någonting annat, nämligen att herr Feldt tar in pengarna och inte behåller dem utan gör av med dem på en gång, och sedan säger han att vi skall ta några andra pengar och använda på något annat sätt. Men svaret blir nej om han ställer frågan: Kommer ni att behålla pengarna? Är det bara en budgetteknisk finess huruvida man skall fondera pengarna eller inte, då kommer vi överens med finansministern om att göra den budgettekniska finessen, och då har vi en reell valfråga att slåss om 1988. Återigen några ord om framtiden! Kommer ni att vara med om att stärka grundlagsskyddet för ägandet, för egendom? Finansministern säger att det är de egendomslösa som behöver ett bättre grundlagsskydd. Nåväl, låt oss diskutera även de frågorna i samband med att vi diskuterar frågan om att stärka skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna! Men att ägandet och egendomen behöver ett fastare grundlagsskydd tycker jag att inte minst den ideologiska debatt som vi har fört under de senaste månaderna har visat med all önskvärd tydlighet. Sedan — och det är karakteristiskt för nivån i finansministerns sätt att föra debatten — vill han slå vad med oss om vad som kommer att inträffa med SPP-systemet och med värdesäkringen 1987. Det gäller ett beslut som kommer att fattas av SPP:s styrelse om några veckor. Men finansministern vet ju att det är tämligen irrelevant därför att det som 1987 inträffar med värdesäkringen är en konsekvens av utvecklingen 1986, och år 1986 har finansministern inte tagit ut någon engångsskatt, så det där är ju ett teaterstycke utan relevans, utan mening. Det intressanta är det beslut som SPP fattar i december 1987 - måhända — men framför allt i december 1988 och i december 1989 och i december 1990 och i december 1991 och i december 1992. Skulle finansministern våga slå vad om det? Det är ju då som engångsskatten faktiskt drabbar människorna. Dålig teater har vi nog av i den politiska debatten! Sedan säger finansministern: Hur skall ni på den borgerliga sidan förklara att försäkringsbolagen går ut och säger att det är så bra att spara i dessa pensionsförsäkringar? Men det är ganska enkelt. För det första har bolagen ett mycket stort egenintresse att tala om att det fortfarande är möjligt att göra på detta sätt. De lever fortfarande av denna verksamhet och hoppas kunna fortsätta leva av den. För det andra — och det är detta som gör skatten så orättvis: Den som börjar spara nu drabbas inte så hårt. Den som drabbas hårt är den som sparat under de senaste 5—25 åren, den som sparat långsamt och ihärdigt sedan mitten av 1960-talet. Har man sparat 9 000 om året, så har man byggt upp ett — Prot. 1986/87:48 pensionskapital i storleksordningen 400 000 kr. Av detta förlorar man nu 12 december 1986 30 000-35 000. Det är dessa människor vi vill värna om. REN SSE Går man in och börjar spara nu, och litar man — vilket jag tror man skall En tillfällig förmögenvara försiktig med — på regeringens löften att detta är en engångsåtgärd, då hetsskatt för livförsäkvet man att man inte förlorar så mycket. Detta tillhör det som ytterligare gör — ”I"8sbolag, m.m. denna skatt så orättvis. Finansminister Feldt har fört fram fördelningsargumentet, men det är felaktigt. Dessa pengar går inte till de sämst ställda pensionärerna. Finansministern har talat om att ingen annan sparandeform ger så stark värdeökning. Det är fel. Både premieobligationer, allemansfonder, storpremier och aktier ger mera.

Herr talman! Finansministern sade att jag mästrade honom när han hade räknat fel. Jag ber verkligen om ursäkt om det uppfattas som mästrande. Finansministern gick ut med ett pressmeddelande till allmänheten för att tala om vad pensionsskatten innebär. Då gav han ett enda räkneexempel. När det visar sig att det exemplet är fel, då tycker jag det är ganska rimligt att man påpekar detta för den breda allmänheten. Detta i synnerhet som finansministern — när felet väl är upptäckt — påstår att han själv hade sett det, men ändå meddelade hur denna skatt skulle slå på ett felaktigt sätt, därför att skylten till presskonferensen redan var färdigritad. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Det är alldeles riktigt som Kjell-Olof Feldt säger att många gjort uppoffringar för att vi skall kunna få svensk ekonomi på fötter. Det gäller också dem som har sparat i pensionsförsäkringar. Den placeringsplikt som omnämnts flera gånger i dagens debatt innebär ingenting annat än att vi har ålagt dessa pensionssparare att placera sina pengar i statspapper och bostadsobligationer som varit sämre förräntade än vad som kunde ha varit alternativet för spararna. De har alltså fått en sämre avkastning under en lång följd av år, på grund av de ekonomiska problem som funnits i Sverige. Under 1970-talet och de första åren av 1980-talet har den totala avkastningen varit kanske minus 17—20 96 för dem som haft individuella pensionsförsäkringar. Det är först genom avkastningen under de senaste två åren som dessa försäkringstagare som varit med länge fått kompensation. Därför är det orimligt att anlägga det mycket kortsiktiga synsätt på pensionssparandet som Kjell-Olof Feldt gör. Det är också självklart att människor som har egendomar som på olika sätt ger avkastning skall vara med och sanera statens finanser och den svenska samhällsekonomin. Det gör de också genom att på olika sätt betala skatter till statsmakterna. Men det är, menar jag, en väsentlig principiell skillnad på att i förväg bestämma vilka villkor som skall gälla och att i efterhand gå in och korrigera villkoren. Ifall Kjell-Olof Feldt hade föreslagit att man skulle ta ut en skatt eller ändra villkoren i försäkringssparandet framöver, hade vi inte haft några principiella invändningar, även om vi kanske hade haft andra invändningar. Försäkringstagarna hade vetat att andra villkor skulle gälla i fortsättningen. 67 Men vad Kjell-Olof Feldt och regeringen och riksdagsmajoriteten nu gör är att gå in i efterhand och ändra de regler riksdagsmajoriteten själv har lagt fast. Detta kunde försäkringstagarna rimligen inte känna till när de valde den sparformen. en person som funderade på att antingen ta en pensionsförsäkring eller sätta in pengarna på allemansfond för ett år sedan. Hade man talat om för denna person att om du sätter in på allemansfonden får du behålla hela avkastningen själv, men om du sparar i en pensionsförsäkring tar staten 40 9c av den reala avkastningen, då hade detta inverkat på den personens beslut för ett år sedan. Men nu i efterhand har denna person ingen möjlighet att påverka saken. Det är därför det här faktiskt är fråga om en retroaktiv lagstiftning. Även om regeringen hittat en lucka i grundlagen för att genomföra detta förslag, innebär det de facto retroaktiv lagstiftning. Jag vill återvända till kvinnan i Norrköping. Hon är naturligtvis inte ensam i denna situation, utan en av många. Kjell-Olof Feldt räknar upp en lång rad förmåner hon skall få. Till dem hör värdesäkring av den pension hon redan har, alltså en förändring av pensionsbeloppet som innebär att hon skall ha samma köpkraft i januari 1987 som hon hade i januari 1986. Men det har ingenting med dagens debatt och med pensionsskatten att göra. Vidare säger Kjell-Olof Feldt att man skall förbättra hennes KBT. Det tror jag säkert behövs— hon bori en socialdemokratiskt ledd kommun där KBT är ganska dåligt. Jag håller med Kjell-Olof Feldt om att KBT behöver förbättras. Vi har ännu inte sett förslaget och har därför inte hunnit diskutera det, men vi kommer med all säkerhet att tillstyrka att det förslaget genomförs. Men det har heller ingenting med pensionsskatten att göra. Pensionsskattepengarna används för att förbättra basbeloppet. KBT finansieras i annan ordning. Den största delen av finansieringen av KBT lägger Kjell-Olof Feldt på kommunerna. Detta tycker jag inte är fel, men det är fel att föra in detta i debatten om pensionsskatten. Den 13 september i fjol hade Kjell-Olof Feldt och jag och några till en debatt i TV. Det var två dagar före valet. Då frågade jag Kjell-Olof Feldt vad han hade i bakfickan mot pensionärerna den här gången. Jag erinrade om att man 1982 hade räknat av devalveringseffekten från pensionerna, så att kvinnan i Norrköping förlorade 1 100—1 200 kr. per år. Nu vill man ge tillbaka en liten del. Jag anade att Kjell-Olof Feldt hade någonting i bakfickan som berörde pensionärerna. Jag bad om besked. Det kunde vara intressant för pensionärerna att få veta det före valet. Jag fick inget besked. Jag drog slutsatsen att vi först efter valet får veta vad Kjell-Olof Feldt gör den här gången mot pensionärerna. Jag tycker det är rimligt att väljarna får en chans att ta ställning till en så stor sak som det här är fråga om. När nu Kjell-Olof Feldt har fått ur sig ett besked om vad han ville göra efter valet, varför kan vi inte då som en kompromiss sätta in pengarna på konto fram till 1988 och låta väljarna då ta ställning till denna fråga? Jag tycker det är en hederlig och rimlig kompromiss.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt menar att jag hade fel när jag talade om en 12 december 1986 godtycklig grupp. Men då måste vi reda ut vad det egentligen handlar om. Godtycket gäller inte den definierade grupp som omnämns i propositionen, nämligen livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser. De går att definiera och är klart angivna. Däremot finns det grupper av människor som utnyttjar tjänsterna i dessa institutioner, och bland dessa grupper finns en oerhört stor spännvidd. Där finns människor som har mycket låga inkomster för tillfället, och som räknar med mycket låga inkomster vid pensioneringen och därför måste avsätta i förväg. Till dem hör definitivt många småföretagare och jordbrukare. Även om dessa människor har låga inkomster under sin verksamma tid, är det många av dem som har avsatt pengar för framtiden, för pensioneringen. Av brevskörden att döma finns det många exempel på det. Sedan finns det naturligtvis också de som utnyttjar systemet för skatteplanering och dem tycker jag inte synd om. Det är inte dem som det här handlar om. Att det blivit som det har blivit beror ju på att systemet från början var felaktigt. Om man klämmer till jäms över — så att det blir lika för alla —, drabbas självfallet alla kategorier. Fördelningspolitiskt sett blir då resultatet av det här förslaget ”godtyckligt”. En annan viktig sak är att det naturligtvis inte är särskilt bra att vi nu har en debatt om denna skatt och att vi nästa år har en debatt om fördelningen av eventuella pengar — om de nu inte skall sättas in på ett konto. I ett pressmeddelande anges bara rent allmänt hur vi skall besluta om bl.a. pensionerna. Det är också viktigt att ta reda på vad de beslut innebär som redan fattats. Jag avser då detta med att basbeloppet skall höjas med 400 kr. Hur slår nu det? Ja, det innebär helt enkelt att undantagandepensionärerna får 384 kr. — det är det ena extremfallet. Gifta ålderspensionärer med maximal ATP får 3 748 kr. — det är det andra extremfallet. Så ser alltså så att säga ytterkanterna ut. Det är klart att det här har mycket litet att göra med att skapa en bättre situation för de sämst ställda pensionärerna. Jag vet inte — Kjell-Olof Feldt har inte tagit upp den saken här — varför man använder ordet oavkortat. Man har ju talat om att de pengar som man på det här sättet får in ”oavkortat” skall gå till de sämst ställda pensionärerna. Men sedan kommer man med ett förslag, som har en helt annan inriktning och en helt annan karaktär. Jag förstår bara inte detta. Av den anledningen känner jag mig faktiskt litet upprörd å just dessa människors vägnar. Brevskörden är alldeles entydig när det gäller småfolket — man har uppfattat att man inte fick vad man utlovats. Vi har — det är riktigt — haft en omfattande debatt om fördelningspolitiken också i andra sammanhang, och den debatten kommer säkert tillbaka. Jag antar att Kjell-Olof Feldt inte har glömt den debatt vi hade om den s.k. nyfattigdomen. Självfallet har finansministern helt rätt när han säger att det delvis är konsekvenserna av socialdemokraternas politik som vi i dag diskuterar. Inte minst den fortgående devalveringen av kronan i förhållande till en del andra valutor leder till att vi får en fortsatt omfördelning — dvs. att vissa kategorier i vårt land gynnas, medan andra inte klarar sig som inte kan kompensera sig när det gäller konsekvenserna av den förda politiken. Det är ju vad vår debatt om de regionala spänningarna i dag i Sverige handlar om. 69 Men jag skall inte gå in på den debatten nu, för den ligger utanför dagens ämne. Vad jag här har sagt är dock en viktig förklaring till den ekonomiska politik som bedrivs. Sedan vill jag också ta upp frågan om inkonsekvensen i regeringens handlande. Vi har alltså ett långsiktigt sparande, som vi egentligen borde vara överens om att främja. Pensionssparandet utgör en oerhört viktig del av detta sparande, men det behandlas inte som ett långsiktigt sparande utan som ett kortsiktigt. Det visar den här typen av avkastning. Även detta är upprörande. Dessutom kan det naturligtvis vara av värde att konstatera — Bengt Westerberg var inne på den frågan — att vi har ett system som, åtminstone tror människor det, skall fungera långsiktigt, men som man sedan ändrar förutsättningarna för.

Herr talman! Carl Bildt säger att jag vill förhindra försäkringsbolagen från att föra ut information. Tvärtom: det som jag efterlyst under den här debatten är information från försäkringsbolagen om vilka återbäringsräntor och värdesäkringsvillkor som kommer att gälla 1987. Det är ganska onormalt att den informationen inte föreligger i dag, och det är ett förhållande som antagligen ställer till litet bekymmer för försäkringsbolagens försäljare. Men försäkringsbolagen försöker såvitt jag förstår komma runt detta så gott det går genom att hävda att det nog kommer att ordna sig. Jag vet inte vad Carl Bildt menar med att det i grundlagen skall finnas ett skydd mot alla slags övergrepp. Närmast till hands skulle möjligen ligga ett förbud mot nyliberalism — det skulle kanske leda till resultat. Carl Bildt säger apropå försäkringsbolagens bristande lust att ge information, att beslutet om återbäringsränta 1987 är helt ointressant. Det trodde jag inte att det var, eftersom en stor del av debatten har gällt vad som skulle hända det år skatten faktiskt tas ut. Nej, säger Carl Bildt, det viktiga är besluten på 1990-talet. Då avgörs om försäkringarna klarar sig eller inte. Det är inte underligt, säger Carl Bildt, att försäkringsbolagen lovar ut värdesäkring och goda villkor på de nya försäkringarna, för de påverkas inte av skatten. Jag måste be Carl Bildt förklara detta för mig. Om besluten på 1990-talet är det viktiga, måste väl det i alla rimligheters namn gälla även för år 1986 tecknade försäkringar. Det är väl helt enkelt så att den information som kommer från försäkringsbolagen i deras reklambroschyrer ligger närmare sanningen än deras politiska kampanjannonser. Det är, herr talman, faktiskt intressant att höra en moderat med sådan vällust beskriva alla fina sparformer som finns i Sverige, alla goda möjligheter till placeringar som tydligen står hushållen till buds. Jag hoppas att Carl Bildt fortsätter denna verksamhet. De borgerliga har ju lämnat spardelegationen, som skall föra sparpropagandan, men nu tänker tydligen Carl Bildt mer personligt ägna sig åt den uppgiften. Jag hoppas att han kan fortsätta med det. Det som Bengt Westerberg anför om retroaktivitet är intressant. Enligt hans mening är kriteriet på om en skatt är retroaktiv eller inte huruvida man kan undgå den eller inte. Om det förhållandet att man inte genom planering av sin ekonomi, genom ändrat beteende i något avseende, kan undgå skatt är ett kriterium på retroaktivitet, vad skall vi då säga till de löntagare som faktiskt måste arbeta för att leva och betala skatt på sin inkomst? Att skatteplanering försvåras kan ju inte räcka som mått på retroaktivitet. En sådan grundlagsbestämmelse som man talar om kanske skulle bli effektiv från Bengt Westerbergs synpunkt att förhindra skattepolitik, men det måste vara beskattning på ett mycket vidsträckt område som därmed förklaras omöjlig. 7 Det låter ju väldigt fint när Bengt Westerberg uttrycker sin omsorg om norrköpingsborna, som har så dåligt KBT därför att det är socialdemokratiskt styre i Norrköping. Jag skulle kunna räkna upp ett mycket större antal borgerligt styrda kommuner med KBT, men låt det vara. Jag har emellertid aldrig hört folkpartiet driva kravet på förbättrat KBT eller föra fram det som någon viktig reform för rättvisa. Jag skulle vilja avslöja en annan liten sak om folkpartiet och pensionärerna. Vi vet ju alla att centerpartiet har varit oerhört angeläget om att få problemet med de s.k. undantagandepensionärerna och deras efterlevande löst. Det finns faktiskt en förklaring till att det inte gick att lösa det problemet under sex borgerliga regeringsår. Förklaringen heter Bengt Westerberg. Det var folkpartiet som konsekvent i sex års tid motsatte sig denna frågas lösning. Man svängde för ungefär ett år sedan. Så var det med omsorgen om de sämst ställda pensionärerna, Bengt Westerberg. Sedan begrep jag inte riktig resonemanget om besked som skall ges före valet. Det gavs inga besked före valet 1976 eller 1979 om de åtgärder som ni vidtog när det gällde delpensionen, värdesäkringen av folkpensionen och ATP och ersättningen till de arbetslösa. Ni talade aldrig om för någon vad ni tänkte göra. Dessutom: Det vi diskuterar i dag är hur riksdagsmajoriteten skall kunna förbättra situationen för pensionärerna och återställa en del av det som har gått förlorat under tidigare år. Jag skall tillägga en sak beträffande inriktningen av denna reform. Vi hade att välja mellan att höja folkpensionerna och att höja basbeloppet. Det är ingen hemlighet att regeringen ansåg att en höjning av folkpensionen med ungefär 4 9 ytterligare utöver värdesäkringen var bättre än en höjning av basbeloppet. Men pensionärernas organisationer — både PRO och den andra, som leds av en för Olof Johansson inte helt obekant person som heter Erik Jonsson — krävde att detta skulle ske i form av en höjning av basbeloppet. Vi har sagt att vi tycker att pensionärernas organisationer skall ha överläggningsrätt och att vi skall lyssna till deras synpunkter — de sägs ändå företräda pensionärerna. Om Olof Johansson anser att denna reform har totalt fel inriktning tycker jag att han först skall samtala med sin gamle vän Erik Jonsson. Skall det vara någon mening — här talar jag på regeringens vägnar — med överläggningar och överläggningsrätt för pensionärernas organisationer, bör de stå upp för de krav de ställer inför regeringen. De bör även stå upp inför offentligheten och säga hur de vill ha det och inte göra det i andra sammanhang. Till de borgerliga partiledarna måste jag ställa två frågor. För det första: Är förmögenhetsskatt över huvud taget oförenlig med en rättsstat? Ni för ett sådant resonemang att man kan tro det. För det andra vill jag ställa en fråga om den nya s.k. innovationen i svensk politik: Om det finns ett konto som det står pensionsskattepengar på, skulle ni kunna lova att försäkringsbolagen får tillbaka 15 miljarder, eller hur mycket det kan vara, år 1988, om ni vinner valet? Jag undrar vad jag skall göra med dessa pengar. Skall jag lägga dem under madrassen, eller skall jag låsa in dem i ett kassaskåp? Jag frågar detta eftersom vi kommer att använda dem till att minska statsskulden med 15 miljarder. Anta att vi inte minskar statsskulden med 15 miljarder, då har vi — Prot. 1986/87:48 kvar ränteutgifter på ungefär 1,5 miljarder. Skall jag då använda pensions 12 december 1986 skattepengarna för utlåning för att jag skall få in pengar som täcker räntorna SO Go - på den statsskuld som då är större än den annars skulle vara? Hur kan det hjälpa er att betala tillbaka pengarna? Jag kanske kan få några andra råd. Skall jag sätta in pengarna på allemanssparande, eller skall jag kanske köpa pensionsförsäkringar för alltihop? Ni måste ge mig något råd så att jag begriper denna nya budgetpolitiska och statsfinansiella finess som ni har hittat på i dag. Herr talman! Jag vill inte använda starkare ord, men nog är detta en undanflykt?

Herr talman! Nu börjar vi närma oss en del väsentligheter i denna debatt. Det var framför allt det som finansministern sade mot slutet som jag i någon utsträckning faktiskt tyckte var lovande. Det började med att han ställde en fråga till oss: Kommer ni att behålla pengarna? Då ställde vi en fråga tillbaka: Kommer finansministern att behålla pengarna fram till 1988. Annars är det litet svårt för oss att över huvud taget hantera denna fråga. Han sade att det mer var fråga om en budgetteknisk manöver — det var hans formulering i det tidigare inlägget. Sedan går han upp i talarstolen och säger med vädjande stämma: Tala om för mig hur jag skall göra detta! Om det bara är fråga om rådgivning står vi gärna till tjänst. Om ni nu nödvändigtvis skall ta ut dessa pengar, Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson, sätt då in dem på ett konto i riksbanken under 1987 och 1988. Det är en metod som ni ofta använder gentemot näringslivet. Sätt in dem på ett konto i riksbanken och låt dem stanna där så skall vi nog i valstriden 1988 komma fram till vart dessa pengar skall ta vägen. Då kan ni föra striden på bastionen samt säga att ni skall behålla pengarna, och kanske ta ut mer pengar. Vi skall föra den striden på bastionen och förklara att vi skall ge tillbaka pengarna. Då får vi en ärlig och hederlig debatt. Nu handlar det om budgettekniska manövrer. Finansministern har bett om ett råd. Han får rådet: Sätt in pengarna hos riksbanken, så skall vi nog klara av det här. Menar finansministern allvar med det han sade, vilket jag, herr talman, tillåter mig att mycket starkt betvivla, kan vi enkelt lösa detta rent tekniskt genom att återremittera ärendet till utskottet för att i utskottsbetänkandet få inskrivet att pengarna skall sättas in på ett konto i riksbanken. Då ligger bollen hos finansministern, eller varför inte hos statsministern — hela makten i riket är ju samlad här i kammaren, och ni brukar kunna fatta beslut ganska snabbt. Detta är ett nytt tillfälle att visa handlingskraft. Jag ser att statsministern nickar. När det gäller värdesäkringen av pensionerna fortsatte finansministern med det som jag tog mig friheten att beteckna som dålig teater. Finansministern vet ju — jag vägrar att tro att han inte vet det — att värdesäkringen av ITP-pensionerna 1987 är en konsekvens av vad som har inträffat 1986. År 1986 har någon pensionsskatt inte tagits ut, den skatten skall tas ut 1987. Sedan säger finansministern att vi från borgerlig sida har hävdat att värdesäkringen 1987 kommer att äventyras. Det har vi inte sagt, det har i alla 73 fallinte jag sagt — det vore oriktigt. Det är den långsiktiga värdesäkringen av SPP-systemet som är i fara, något beroende på den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är detta vi har talat om och inte om de skenmanövrer på fullständigt osaklig grund som finansministern ägnar sig åt. De individuella pensionsförsäkringarna är emellertid konstruerade på ett annat sätt, och det tror jag att finansministern vet. I fråga om dessa är det de facto så att de som drabbas är de människor som sparat i decennium efter decennium och som varit med under alla år då, vilket finansministern själv sade, försäkringsbolagen har fördelat förluster. Det är dessa människor som nu har haft två år då det faktiskt blivit vinster, vilket har varit bra — det har behövts för att fylla i hålen. Dessa människor drabbas nu. Men de som tecknar en privat pensionsförsäkring den 1 januari 1987 drabbas inte alls. Det är de människor som tecknade privata pensionsförsäkringar 1967 eller 1977 som ni klipper till, inte de som tecknar försäkringar nu. Det är ju detta som är så djupt orättvist. De som har sparat länge och som har varit med under de år då det har blivit förluster klipper ni till, men de som tecknar försäkringar nu drabbas som sagt inte alls — och väl är ju det. Det finns inte mycket av konsekvens i det som finansministern har anfört. Frågan har, och det anknyter till diskussionen om grundlagsskyddet, en starkt ideologisk prägel. Finansministern undrar om det är fråga om att införa ett grundlagsskydd mot nyliberalism. Det är det inte. Det är snarare fråga om att införa ett grundlagsskydd mot socialism, eftersom den typ av socialism som ni företräder faktiskt hotar det enskilda ägandet. Det är inte fråga om, som man försökte göra gällande nyss, en skatt i vanlig bemärkelse. Sådana skatter har vi; de är föreskrivna i grundlagen. Dessa kan vi diskutera utformningen av och höjden på. Det finns också expropriation — detta har också förutsetts i grundlagen. Men det är något alldeles nytt när ni går in och säger: Vi tar 7 Jo av en förmögenhet, av ett ägande, av ett sparande. Det har praktiskt taget aldrig gjorts tidigare i detta land. Att leta efter internationella förebilder är svårt. Detta hade inte varit möjligt att genomföra i vårt östra grannland Finland, där man har en författning som sätter upp spärrar som är effektiva mot denna typ av ingrepp. Skall man tro en debattartikel i Dagens Nyheter i dag — det vet jag inte om man skall, men låt oss göra det för en kort stund — är det enda land ni kan åberopa som förebild för denna typ av ingripanden Haiti.

Herr talman! Carl Bildt har redan gett finansministern förslag om hur man skulle kunna hantera pengarna under de kommande åren fram till valet 1988. Det är ett utmärkt förslag. Låt försäkringsbolagen sätta in pengarna i riksbanken. Om väljarna tycker att regeringens förslag är bra, genomförs det efter valet. Tycker de inte så, kommer förslaget inte att genomföras. Kjell-Olof Feldt uttryckte också en viss förvåning — snarast var det ett uttryck för bristande information — över att folkpartiet inte skulle vilja förbättra de kommunala bostadstilläggen. Vi har i många olika sammanhang gett uttryck för önskan om detta. Faktum är att förbättringen i slutet av 1970-talet, då läget var ännu sämre än vad det är i dag, genomfördes på folkpartiets initiativ. Sedan återkommer jag till frågan om att stifta lagar i förväg eller i Prot. 1986/87:48 efterhand. Kjell-Olof Feldt kan tydligen inte riktigt förstå skillnaden mellan 12 december 1986 att ange villkoren i förväg och att ange dem i efterhand. För mig ter sig skillnaden mycket stor. Det handlar inte alls om att bara fly undan skatter eller ägna sig åt skatteplanering. Många enskilda personer funderar faktiskt på hur de skall placera sitt sparande. Ett av skälen till att man funderar på det är att olika sparformer får olika skattemässig belastning. Det kan ju finnas andra skillnader mellan de olika sparformerna. Då frågar jag mig: Varför skall det kallas skatteplanering om man för ett år sedan tog en pensionsförsäkring, när allt är i sin ordning enligt Kjell-Olof Feldts värderingar ifall man vid precis samma tidpunkt väljer att i stället sätta pengarna på allemanssparande? Jag kan inte inse att det ena är mera legitimt än det andra eller att det ena är värt mera kritik än det andra eller att det är rimligt att i det ena fallet inte ta ut någon skatt alls och i det andra fallet 40 9o skatt på den reala avkastningen. Jag tycker det är en rimlig princip att man fastställer villkoren i förväg. Kjell-Olof Feldt vet mycket väl att vi aldrig sagt att man inte kan ha förmögenhetsskatt eller skatt på avkastning på förmögenheter. Vi har sådan skatt i Sverige. Vi har också medverkat till att sådan skatt genomförs. Men vi tycker det är rimligt att villkoren fastställs i förväg, inte i efterhand. På denna punkt tycks vi ha fundamentalt olika uppfattningar. Detta visar hur angeläget det var att vi fick det grundlagsskydd som vi har, även om det är alldeles för svagt på denna punkt. Annars hade Kjell-Olof Feldt hittat på många redan intjänade inkomster som man kunde beskatta i efterhand. Kjell-Olof Feldt nämnde också undantagandepensionärerna. Det är alldeles riktigt att vi har varit tveksamma till ifall man skall förbättra deras situation. Skälet är att denna kategori pensionärer hade möjlighet att gå med i ATP-systemet men valde att stå utanför. Vi tycker att man skall respektera de val som människor gör. Men saken är inte fullt så enkel att lösa som att bara avfärda deras begäran, eftersom dessa människor naturligtvis i dag har ekonomiskt svårt att klara sin situation. Det är inte så lätt att klara sig på 1 600 kr. i månaden. Därför menar vi att man borde se om det ändå inte finns möjligheter, när det nu inte är så många kvar av undantagandepensionärer som inte själva skaffat sig ett försäkringsskydd, att lösa deras problem. Det är sannolikt att man redan gör det genom socialbidrag, men det vore bättre om vi kunde hitta en mera generell metod. Det är alltså helt riktigt att vi varit tveksamma. Skälet till denna tveksamhet har jag redovisat. I den här debatten om pensionsskatten har många olika trådar nystats upp. Men det finns en grundläggande kritik mot skatten. Den tar fasta på att det faktiskt är fråga om en retroaktiv skatt. Man bestämmer villkoren i efterhand. Och det är inte några kapitalägare som avgjort villkoren för försäkringssparande, utan det är just ledamöterna i denna kammare, som nu skall fatta beslut om att ändra dessa villkor. Det är upprörande. För det första menar vi att skatten är orättvis. Kjell-Olof Feldt tycker inte det är bekymmersamt att man tar 7 96 på alla de försäkringsbesparingar som olika försäkringstagare har. Jag tycker det är bekymmersamt att man lägger en stor skatt på en person som har sparat under lång tid och haft dålig, kanske t.o.m. negativ, avkastning och lägger exakt lika stor skatt på en person som 175 varit med bara några år och haft mycket god avkastning. Jag inser att också Kjell-Olof Feldt helst hade velat ta ut en skatt på avkastningen, men han vet att det hade varit en retroaktiv skatt och då omöjlig att genomföra enligt grundlagen. Därför har han tvingats till denna olyckliga konstruktion. För det andra slår skatten, som har sagts flera gånger från denna talarstol, olika för olika företag och olika kategorier av människor. Offentliganställda slipper, privatanställda får betala. De flesta av dem som arbetar i stora företag slipper, medan de som arbetar i små företag får betala. För det tredje pekade jag på den situation som en del människor hamnar i. Jag nämnde änkan som hade en försäkring och som skulle förlora 1 000 kr. om året genom denna skatt, samtidigt som Kjell-Olof Feldt genomför för ATP-pensionärer med högsta möjliga ATP förbättringar på upp till 1 500 kr. i förbättrad tilläggspension. Sedan kommer ju förbättringar av själva folkpensionen. Men änkan får betala 1 000 kr. ATP-pensionären som får ut 100 000 kr. i tilläggspension per år får 1 500 kr. Jag kan inte för mitt liv inse att detta kan vara en rättvis reform.

Herr talman! Att införa en engångsskatt på 15 miljarder kronor är inte vilken åtgärd som helst. Det handlar om en ganska stor summa, som sagts i debatten i dag och även tidigare. Det vore rimligt att en sådan stor indragning av pengar också ställdes under väljarnas dom. Det enklaste sättet att göra detta är att inte dra in pengarna förrän efter valet. Jag förstår att viljan på denna punkt inte är särskilt utvecklad hos socialdemokraterna. Det är nog bäst att låsa även avkastningen på dessa pengar i riksbanken, som här nämnts, för annars använder finansministern dem — kanske för att slå vad. Jag vet inte vad för pengar han tänker använda vid vadslagning med oss. Eller är det oddset han tänker satsa på? Sedan vill jag ta upp en viktig fråga. Varför drar man hedersmannen Erik Jonsson in i resonemanget om fördelningen av pengarna till de olika pensionärskategorierna? Erik Jonsson är som sagt en hedersman. Han tror på löften, och det har han all rätt att göra. Pensionärerna fick efter devalveringen löftet att de skulle bli kompenserade i den takt som reallönerna ökar. Reallönerna har börjat öka för vanliga inkomsttagare. Och då vill pensionärerna att löftet infrias. Pensionärerna har rätt att begära av Kjell-Olof Feldt och regeringen i övrigt att man står för sina egna löften till pensionärerna. Jag förstår fortfarande inte att man, när man visste att man skulle ta kontakt med pensionärsorganisationerna och tänkte beakta vad dessa hade att säga, ändå använde ett uttryck som att avkastningen oavkortat skulle gå till de sämst ställda pensionärerna. Därför finns berättigad upprördhet i dag. Det är naturligtvis bra att regeringen har tagit upp problemet med änkorna efter undantagandepensionärer. Men det är bara en kategori pensionärer i sammanhanget. Beträffande undantagandepensionärer gäller som sagt fortfarande Fälldins bedömning från valrörelsen. Vidare kan jag konstatera att finansministern inte svarat på mina frågor om fördelningspolitiken som jag ställde i inledningsanförandet. Det kanske inte är så enkelt. Det är naturligtvis en betydande brist att vi nu diskuterar effekterna för pensionärskollektivet av dagens beslut i samband med att vi — Prot. 1986/87:48 talar om ett beslut som kommer att fattas nästa år. Det är egentligen ingen 12 december 1986 tillfredsställande beslutsordning. Som jag sade inledningsvis borde vi vara mer rädda om statsmakternas auktoritet när det gäller att fatta beslut å medborgarnas vägnar. Det blir uppenbarligen så i dag att en knapp majoritet kommer att genomdriva beslutet om pensionsskatten. Vid växlande majoriteter skulle då en annan knapp majoritet riva upp det beslutet, enligt det ursprungliga scenariot. Men så kan man ju inte hantera viktiga grundläggande frågor i en demokrati. Och det är just den frågan som har ställts på sin spets genom engångsskatten och debatten kring den. Den nuvarande majoriteten skulle alltså egentligen inte propsa på att driva igenom sin majoritetsuppfattning i den här situationen av rent demokratiska skäl — i synnerhet när man har så pass starka invändningar från ett lagråd som dessutom har avstyrkt förslaget. Det skapar inget bra politiskt klimat i landet, och det har vi alla ett gemensamt ansvar för. Pensionsskatten är orättvis, eftersom de pensionärskategorier som det handlar om är pensionärer med helt olika ekonomiska villkor. Jag vill råda regeringen att när det gäller fördelningen ta intryck av den här debatten inför kommande beslut nästa år. Det finns bara en slutsats för vår del: Förslaget om pensionsskatt måste avslås.

Herr talman! Carl Bildts försök att beskriva hur försäkringsbolagen kan tänkas hantera den här skatten har åtminstone hos mig skapat en viss förvirring. Först säger han att 1987 års värdesäkring beror av 1986 års avkastning, och då utgår ingen skatt, säger Bildt. Det betyder att han har missat hela grundkonstruktionen i förslagen, för det är på 1986 års avkastning som förmögenhetsskatten kommer att tas ut. Har inte Bildt begripit det förrän nu är det fel skatt som han har kämpat emot. Skall man tolka honom bokstavligt är det då ingen som drabbas av skatten. År 1986 påverkas inte, säger han, och nya försäkringar påverkas inte. Så försäkringsbolagen ljuger inte heller när de säger att de klarar av att ta emot nya kunder. Men om man nu bortser från Carl Bildts förvillelse: Jag tolkar det som har sagts i debatten som att alla utgår ifrån att återbäringsräntan för år 1987 kommer att bli hög och att värdesäkringen kommer att hållas. Om det nu är så att försäkringsbolagen väntar sig nöd och armod under åren framöver, då måste de redan nästa år, ja redan nu börja anpassa återbäring och värdesäkring till det. Det säger ju sunda förnuftet, och de som leder försäkringsbolagen är inga dumbommar. Gör försäkringsbolagen inte det, är enda slutsatsen att detta inte kan vara så skräckinjagande och innebära så djupa ingrepp beträffande vare sig avkastningen och tryggheten inom pensionssparandet som de borgerliga har försökt göra gällande. Olof Johansson säger att det enda som pensionärsorganisationerna ville var att vi skulle stå för våra löften. Ja, vi ville infria löftet genom att höja folkpensionerna med 4 96, men pensionärsorganisationerna ville ha en höjning av basbeloppet. Frågan var bara om vi skulle lyssna till dem — de sade sig företräda pensionärerna. Vi gjorde det. Men det är då utomordentligt märkligt — för att uttrycka sig milt — om i varje fall en av dessa organisationer hävdar att man hade velat ha det på ett helt annat sätt. Är det detta Erik Jonsson har sagt till Olof Johansson, måste ni träffas igen för att försöka klara — Prot. 1986/87:48 ut saken. 12 december 1986 Jag hade nog rätt i min misstanke om att utfästelsen om att lösa fråganom NE pensionerna för änkorna till de s.k. undantagandepensionärerna inte var en fullt så glad nyhet för centerpartiet. Nu säger Olof Johansson: Ja, dessa änkor är bara en kategori bland många. Men Olof Johanssons chef Karin Söder stod för inte så länge sedan och beskrev detta som en av de verkliga skandalerna och skamfläckarna i Sveriges sociala system. Nu verkade Olof Johansson närmast bedrövad över att denna skamfläck inte längre finns kvar att peka på. Hur skall vi ha det med rättsstaten? Enligt Bengt Westerberg är förmögenhetsskatter förenliga med rättsstaten. Vi får alltså ha förmögenhetsskatt i Sverige och fortfarande tillhöra Europarådet och Förenta Nationerna, och det tackar vi för. Men denna förmögenhetsskatt får tydligen inte höjas, för då inträffar precis det som Bengt Westerberg angriper, nämligen att villkoren ändras för tidigare fattade beslut. Detsamma gäller om vi skulle komma på idén att höja reavinstskatten, för att ta ett annat exempel. Antagligen skulle det gälla även för arbetsgivaravgifterna, för det ingår ju i många kontrakt att kostnaderna skall ligga på en viss nivå. När man talar om vad som är förenligt med en rättsstat, Bengt Westerberg och Carl Bildt, då skall man fråga sig: Handhar parlamentet, de folkvalda och dess regering, sina frågor med omsorg om medborgarnas välfärd och ger dem en rättvis behandling? Det är det vi försöker göra med den här skatten. Ni försöker rida på dunkla, från naturrätten hämtade och ganska så mossiga principer om vad den ena skatten är och den andra inte är. Det väsentliga är faktiskt vad skatten innebär reellt sett för medborgarna. Men de borgerliga har nu hittat en bakdörr som de försöker slinka ut igenom. De säger att om regeringen sätter in pengarna på ett konto i riksbanken, då skall de föra 1988 års val under parollen: Pengarna tillbaka till försäkringsbolagen! Men den rimliga slutsatsen blir då att i så fall får pensionärerna vänta på sina pensionshöjningar till valet. Då kommer vi att föra valet under parollen: Pengarna till folkpensionärerna och KBT! Men är inte det här bara ett trick? Alla tre herrarna vet ju att många ting kommer att hända i budgeten fram till 1988. Det handlar inte om huruvida pengarna finns på ett visst konto. Vad det handlar om är huruvida det finns några pengar över huvud taget i budgeten att ge tillbaka. Jag kan försäkra er att vi kommer att föra finanspolitiken på ett sådant sätt, att om ni bara ville, så skulle ni kunna lämna tillbaka 15 miljarder, och staten skulle inte gå i konkurs för det. Det kan jag lova er. Men att den svenska rättsstaten skulle hänga på att det finns pengar inlåsta på ett konto i riksbanken förefaller mig vara alltför fantastiskt för att tre seriöst arbetande partier skulle hävda en sådan ståndpunkt. Om rättsstaten är så viktig för er, då kommer ni naturligtvis ändå — oavsett om det finns ett konto i riksbanken — att se till att ni uppfyller ert löfte. Men ni tänker inte göra det. Ni tänker skylla på det där kontot valet 1988. Det är möjligt att vi kan öronmärka någon del av statsskulden och säga att den tillhör de borgerliga partierna, om de vinner valet. Och då får ni väl använda pengarna sedan. 79 Herr talman! Jag skall sluta denna debatt med att föredra en text. Den har tyvärr inga lyriska egenskaper alls. Den är oerhört prosaisk, men ändå intressant. Den återfinns i en motion, författad av Anders Johnson och Birgitta Rydell, till Folkpartiets ungdomsförbunds kongress 1981. Den lyder så här: Under 40-talet funderade socialdemokraterna på att lägga fram ett förslag på engångsskatt på förmögenheter. Ett sådant förslag skulle i dag ha stora fördelar. Det ger staten stora inkomster snabbt. Det drabbar dem som har råd att betala — observera detta, Bengt Westerberg. Det leder inte till en snedvridning av ekonomin, eftersom det är en engångsföreteelse. Det är nu psykologiskt och politiskt möjligt, eftersom krismedvetenheten är utbredd — detta var under den borgerliga tiden, får jag understryka. Det skulle leda till en avsevärd förmögenhetsutjämning snabbt, vilket gör det lättare att i framtiden mildra olika typer av skatter som hämmar effektiviteten i ekonomin men som i dag är fördelningspolitiskt motiverade. Detta gäller t.ex. aktiebeskattningen. Yrkandet var att Folkpartiets ungdomsförbund skulle uttala sig för en engångsskatt på stora förmögenheter. Detta yrkande bifölls av kongressen. Förbundsstyrelsen tyckte inte ens att det var värt att motivera motionen, utan den skrev i sitt yttrande: Motionen talar för sig själv. Så bra tyckte förbundsstyrelsen att motionen var. Så går man från natt till dag, eller tvärtom.

Herr talman! Innan finansministern nu lämnar kammaren vill jag upplysa honom om att den skatt han föreslår inte skall tas ut på 1986 års avkastning. Den skall tas ut på befintliga tillgångar den 31 december 1986 och betalas in under 1987. Den belastar därmed den avkastning som kommer då. Jag vill säga detta eftersom finansministern alldeles uppenbart var fel ute i sitt sista inlägg. Jag är rädd att han missade även den här upplysningen, men hans missuppfattning på den här punkten bara styrker det faktum att förslaget till denna skatt är grundat på ett mycket bristfälligt underlag. Herr talman! Vi närmar oss nu slutet på en lång och het principdebatt, som pågått hela hösten och når sin kulmen här i kammaren i dag.

Att vi moderater reagerat så skarpt på statsminister Ingvar Carlssons tal vid LO-kongressen om medborgarrätt sammanhänger med att vi ser hans Prot. 1986/87:48 obegränsade tilltro till politiska majoritetsbeslut som ett hot mot just de 12 december 1986 medborgerliga frioch rättigheterna, däribland rätten till egendomsskydd. Övertron på den politiska beslutsprocessen framgår klart av statsministerns uttalande att den skall omfatta såväl hela landets ekonomi och politik som det lilla och vardagsnära. Vi moderater ser det tvärtom som angeläget att skydda det lilla och vardagsnära från inblandning av politiker och byråkrater. Striden om pensionsskatten är ett vittnesbörd om de allt större spänningar som framträder i vår blandekonomi. Inom denna pågår ständigt en kamp mellan marknadsmässiga och icke marknadsmässiga krafter. De senare är främst centrala, kollektiva beslut gällande resursanvändning och inkomstfördelning. Tendensen mot en alltmer utvecklad regleringsekonomi har faktiskt på senare tid visat vissa tecken på att vända. De marknadsmässiga krafterna har gjort vissa framsteg på framför allt kreditpolitikens men även på lönepolitikens område. Men på senare tid har det dykt upp en ny hotfull företeelse. När utbyggnaden av den offentliga sektorn, de höga skatterna och alla regleringarna inte leder till avsedda resultat, blir det frestande för socialister att börja tumma på rättsstatens principer. Pensionsskatten är bara ett av många exempel på snabbt improviserade beslut, som överskrider sedan länge iakttagna spelregler och vidgar gränserna för statens verksamhet. Herr talman! Finansutskottet har avgivit yttrande över proposition 61 till skatteutskottet. Finansutskottet borde naturligtvis i första hand ta upp finansiella frågor, men majoriteten inleder — helt i enlighet med den tendens som jag nyss beskrivit — med att beklaga sig över att den borgerliga trepartimotionen inte berört de fördelningspolitiska spänningar som påstås motivera pensionsskatten. Nu förhåller det sig faktiskt precis tvärtom. Vad kan vara mera ägnat att framkalla fördelningspolitiska spänningar än att staten tar från dem som har sparat för att ge till dem som inte har sparat för sin ålderdom? Och det är inte nog med detta. Det finns sparformer som under senare år givit betydligt större avkastning än pensionssparandet, men de drabbas inte. Pensionsskatten träffar privatanställda men ej offentliganställda, som har sin ålderdomstrygghet ordnad på annat sätt. Dessutom slår pensionsskatten hårdare ju längre man har sparat. Det har sagts att försäkringsbolagen skall se till att pensionsskatten tas ut enligt objektiva och rättvisa grunder. Men under de hearings som oppositionen här i riksdagen lyckades driva igenom som ett otillräckligt surrogat för en regelrätt remissbehandling förklarade såväl försäkringsinspektionen som försäkringsbolagen, inkl. Folksam, att detta inte var möjligt. Det är inte att undra på om det uppkommer fördelningspolitiska spänningar i samhället, när statsmakterna överlåter på skattesubjekten att i sin tur försöka uppfylla vad som i detta fall är en omöjlig uppgift när det gäller att iaktta principen om likformig beskattning. I propagandan för pensionsskatten har det vidare sagts att den skall hjälpa till att sanera statens finanser. Därför skall de inkomna skattemedlen användas för avbetalningar på statsskulden, Men samtidigt har regeringen förklarat att de inbesparade ränteutgifterna i stället skall satsas på förbättra 81 de sociala förmåner, först åt de sämst ställda pensionärerna och numera tydligen till pensionärer i allmänhet. Men därmed kan man naturligtvis inte tala om en förbättring av statens finanser. Vad som sker är att man flyttar något som hittills varit privat sparande till den kollektiva sektorn. I själva verket får man räkna med att det totala sparandet minskar, eftersom avkastningen på pensionssparande läggs till kapitalet, medan motsvarande medel nu skall tillföras pensionärer som får antas använda dessa till i första hand konsumtion. Denna socialdemokratiska attack mot det enskilda sparandet sätts in i ett läge där hushållssparandet redan ligger på en internationellt sett mycket låg nivå. Under senare år har dett.o.m. tidvis varit negativt. Enligt konjunkturinstitutets decemberrapport, som kom i går, faller hushållens sparkvot i år från — 0,3 22 till 0,8 26. Och den förväntas fortsätta att sjunka under nästa år. Detta sker alltså i en tid då enbart realinkomstutvecklingen ger utrymme för en ansenlig ökning av den privata konsumtionen. Dessa förhållanden visar att vi i Sverige håller på med ett gigantiskt samhällsekonomiskt experiment. Ingen har egentligen någon erfarenhet av vad som händer, när ett lands invånare slutar att ur sin personliga ekonomi sätta av resurser för morgondagen. Att i denna situation sätta in en stöt mot den samhällsnyttiga verksamhet som frivilligt långsiktigt pensionssparande utgör ter sig milt sagt besynnerligt. Men jag tror att förklaringen ligger nära till hands. Vad det handlar om är att förverkliga finansminister Feldts målsättning i årets finansplan ”att återupprätta det kollektiva sparandet i Sverige”. Den socialdemokratiska prioriteringen avslöjas i följande ord ur samma finansplan: ”Även om hushållen bör kunna svara för en del av den nödvändiga sparandeökningen, så talar mycket för att denna huvudsakligen måste komma till stånd i den offentliga sektorn.” Och då gör man på så sätt att man — och det verkar ju vara enkelt och bekvämt — flyttar från hushållssektorn redan befintligt sparande till den offentliga sektorn. Vilka effekter på sparviljan i framtiden kan då pensionsskatten tänkas få? Finansutskottets majoritet för här ett resonemang, som går ut på att en engångsskatt från denna synpunkt är att föredra, eftersom därmed ”ingen osäkerhet om framtida skatteuttag behöver uppkomma hos försäkringsspararna”. Detta är verkligen blåögt — eller kanske snarare rosenrasande — med hänsyn till propositionens ord om att det kan uppkomma situationer även i framtiden då ingripanden på skatteområdet av engångsnatur kan framstå som nödvändiga och försvarbara. Socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson var ännu tydligare, när hanienintervju föredrog begreppet pensionsskatt framför engångsskatt med motiveringen att han ville bevara handlingsfriheten för framtiden. Mot denna bakgrund ter sig slutsatsen tämligen given, att införandet av pensionsskatten kommer att verka allmänt avhållande på medborgarnas benägenhet att spara, i synnerhet i sådana former där konfiskation från statsmaktens sida framstår som möjlig. Pensionsskattens direkta effekter på den finansiella marknaden borde inte behöva bli särskilt påtagliga. Inleveransen av skattemedel till riksgäldskontoret skapar ett minskat upplåningsbehov för staten, som exakt motsvaras av ett minskat placeringsbehov hos försäkringsbolagen. Men det är ändå Prot. 1986/87:48 ofrånkomligt att en skatt av denna storleksordning skapar störningar. Det 12 december 1986 finns en del tecken som tyder på att den ränteuppgång vi sett under Senare. dy Ouen smo tid, i synnerhet på den ”långa marknaden”, sammanhänger med att försäkringsbolagen för närvarande inte köper obligationer. Eftersom den svenska obligationsmarknaden ännu så länge är tunn, leder den minskade efterfrågan till en kurspress, vilket tillfälligt reducerar värdet på de stora obligationsinnehav hos försäkringsbolagen som skall utgöra underlaget för pensionsskatten. I detta sammanhang finns det anledning att kommentera det resonemang som socialdemokraterna i finansutskottet för beträffande placeringspliktens slopande för försäkringsbolag. De gör gällande att denna åtgärd medför att pensionsskatten snabbt kommer att uppvägas av ökade ränteintäkter. Men med hänvisning till den debatt som fördes här i kammaren tidigare i veckan om förlängning av den kreditpolitiska lagstiftningen, vill jag påpeka att placeringsplikten ingalunda är avskaffad. Det är fullt möjligt för regeringen att efter förslag från den socialistiska majoriteten i riksgäldsfullmäktige återinföra placeringsplikten för försäkringsbolag. Och av de kommentarer som på senare tid fällts av socialdemokratiska ledamöter i finansutskottet framgår att man redan börjat leka med tanken att återinföra tidigare använda kreditpolitiska regleringsinstrument. Herr talman! Striden om pensionsskatten är ett inslag i den sedan länge pågående kampen mellan dem som vill koncentrera ägandet till staten och dem som vill sprida det bland medborgarna. Skiljelinjen går som vanligt mellan socialister, som tänker i kollektiva termer, och dem som i likhet med oss moderater står på den enskildes sida. Om pensionsskatten genomförs genom riksdagens beslut, innebär det onekligen ett bakslag för oss som arbetar för att stärka individens ställning. Men jag är övertygad om att vi i det långa loppet kommer att vinna kampen för medborgarnas rättigheter — kampen för medborgarrätten. Herr talman! Jag skulle normalt sett ha slutat här. Men det har ju faktiskt — tidigare än vad jag trodde — givits möjlighet att slå ett slag för just medborgarrätten. Finansministern har tidigare här i debatten öppnat en möjlighet att låta de medel som inflyter från pensionsskatten stå samlade på ett konto i riksbanken för att där avvakta utgången av 1988 års val. För att skapa möjlighet att skriva in detta i riksdagens beslut, yrkar jag härmed på att skatteutskottets betänkande 17 återförvisas till utskottet för ny beredning i detta avseende av frågan om en pensionsskatt.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till Lars Tobissons nyss framställda återförvisningsyrkande. Jag vill sedan ta upp det som finansministern avslutade med, nämligen högläsning ur en FPU-motion. Det är alltid roligt att höra socialdemokrater läsa ur folkpartimotioner, och även FPU-motioner. Låt mig bara säga att de personer som skrev denna motion sedan dess har blivit både äldre och klokare och bör kunna förlåtas ungdomliga synder, medan det är värre med socialdemokrater som syndar i mogen ålder. 83 Jag vill också informera kammarens ledamöter och förhoppningsvis också finansministern, om han lyssnar, om att FPU-kongressen var förnuftig nog att avslå detta yrkande från styrelsen. Jag önskar att riksdagen i dag vore lika klok som FPU-kongressen var för ett antal år sedan och avslår regeringens förslag om pensionsskatt. Låt mig också ta upp en annan sak som finansministern nämnde i sitt sista anförande. När han beskrev pensionsskatten sade han att den utgår på 1986 års avkastning — han sade faktiskt så. Det var förmodligen en felsägning, men det var en mycket avslöjande felsägning. Det är nämligen precis vad det i praktiken handlar om, även om det rent formellt i texterna står att den utgår på 1986 års förmögenhet. Detta visar att det faktiskt förhåller sig på det sätt som Bengt Westerberg och Kjell Johansson har sagt, nämligen att skatten är retroaktiv. Herr talman! Vad jag ursprungligen hade tänkt ta upp var de saker som finansutskottet har yttrat sig över i detta betänkande. Vi hari första hand yttrat oss över motiven för pensionsskatten och över effekterna på sparandet. Vi har också diskuterat ett yrkande från vpk om placeringsplikten, som jag skall återkomma till. Beträffande motiven för skatten har flera motstridiga besked lämnats. Det första var att pensionsskatten skulle sanera statsfinanserna. Detta motiv övergav finansministern på ett ganska tidigt stadium i en debatt i Expressen med Bengt Westerberg. Det har nu tyvärr återkommit i skatteutskottets majoritetstext. Däremot återfinns det inte i majoritetstexten till finansutskottets yttrande, för vilket jag vill ge finansutskottets socialdemokratiska ledamöter en liten eloge. Sanningen är ju, som finansministern har medgivit, att det blir ingen sanering av statsfinanserna. Ett annat motiv som har anförts är fördelningspolitiskt. Det heter att det är de rika försäkringsbolagen som skall dela med sig av sin förmögenhetsökning till de fattiga pensionärerna. Det finns tre fel i detta, herr talman. För det första är det inte de rika försäkringsbolagen som får betala skatten, eftersom de inte äger några egna pengar utan bara förvaltar försäkringsspararnas medel. För det andra är inte heller de faktiska ägarna till dessa medel, dvs. försäkringsspararna, särskilt rika. Det stora flertalet är helt vanliga löntagare med helt vanliga inkomster, som kollektivavtalsvägen vill förbättra sina inkomster efter pensioneringen. Jag vill därför ta tillfället i akt och läsa upp ett par meningar ur en artikel ur en tidning i Östergötland häromdagen. Där skriver en TCO-ombudsman i Östgötadistriktet följande: ”Av de 15 miljarder engångsskatten beräknas ge staten kommer omkring 7 miljarder enbart från de privatanställda tjänstemännens kollektivavtalsförsäkringar. I den gruppen är antalet miljonärer inte särskilt stort, däremot många, många lågavlönade inom tex kontorsyrkena.” Inte heller har de personer som har individuella pensionsförsäkringar blivit särskilt rika på sitt pensionssparande. Dessutom vill jag säga att även om det enbart hade varit mångmiljonärer som hade drabbats av denna skatt, bör man inte behandla människor så som sker med det här förslaget. Även inom politiken bör det enligt folkpartiets mening finnas vissa anständighetskrav, och jag menar att regeringen grovt åsidosätter dessa i detta förslag. Jag delar faktiskt Valter Åmans kritik mot — Prot. 1986/87:48 socialdemokraternas beteende i fråga om pensionsskatten. 12 december 1986 För det tredje är det inte så att pengarna går till de fattigaste pensionärer= = 7 mo na. Bengt Westerberg visade att det blir ungefär 10 kr. i veckan till finansministerns brevvän i Norrköping. Det har talats om grovt svek mot pensionärerna. Detta visar att inte heller de fördelningspolitiska motiven håller. Det finns då egentligen inga motiv kvar — bortsett från prestige. Herr talman! Finansutskottets yttrande tar också upp effekterna på sparandet i landet. Hushållssparandet är, som alla vet, katastrofalt lågt i dag i Sverige. Faktiskt brukar socialdemokraterna erkänna detta och också berömma sig av vissa sparstimulerande insatser. Men med den här åtgärden i dag, pensionsskatten, gör man precis tvärtom. Man åstadkommer en försämring för hushållssparandet. Majoriteten i finansutskottet säger: ”Sannolikt kommer effekterna på sparbeteendet att vara negligerbara.” Detta uppges bero på att det bara är en temporär skatt. Tyvärr vet vi dock mycket litet om huruvida detta är en temporär eller en återkommande skatt. Det har givits olika besked om detta av socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson, som säger att socialdemokraterna måste förbehålla sig rätten att ingripa om avkastningen på olika tillgångar blir för hög, och av finansministern, som säger att just denna variant kanske inte återkommer — men det intressantaste budskapet i den meningen är ju att det kan bli någon annan variant, kanske en annan typ av sparande, kanske en annan skattesats. Själva metoden har han inte tagit avstånd från. Herr talman! Sparande är någonting som kräver stabila spelregler i allra högsta grad. Detta inser nog även majoriteten i finansutskottet, men deras kommentar är helt enorm. Jag måste citera ett par meningar ur majoritetstexten: ”Eftersom försäkringssparandet är långsiktigt till sin karaktär är det under normala betingelser önskvärt att de som väljer denna sparform kan påräkna stabila beskattningsregler. Sett utifrån detta perspektiv är en förmögenhetsskatt som är tillfällig att föredra. En skatt av engångsnatur gör att ingen osäkerhet om framtida skatteuttag behöver uppkomma hos försäkringsspararna.” Detta är, menar jag, en fullständigt ohållbar slutsats av förslaget. Vi har från de borgerliga partierna poängterat att pensionsskatteingreppet skapar just den osäkerhet om spelreglerna och villkoren i framtiden som kommer att få negativa konsekvenser. Osäkerheten missgynnar främst långsiktigt sparande och bundet sparande, och jag menar att det finns en mycket stor risk för att man med en sådan här pensionsskatt skulle få en mindre positiv utveckling eller en mera negativ utveckling av hushållens sparande än om skatteförslaget avslås. Enligt konjunkturinstitutets senaste rapport, som Lars Tobisson också anförde, kommer hushållens sparkvot att ytterligare minska nästa år. KI har beräknat sparkvoten till 0,3 2 i år, ett sparandeunderskott på ungefär 5 miljarder kronor i hushållssektorn, och väntar att sparkvoten sjunker ytterligare till 0,8 20 nästa år, då hushållens sparandeunderskott blir 85 ungefär 9 miljarder kronor. Jag vill gärna fråga Arne Kjörnsberg, som står på talarlistan, om han inte är oroad över detta och egentligen tycker att det borde krävas fler sparstimulanser, inte fler straffskatter på sparandet. Herr talman! Slutligen har finansutskottet också yttrat sig över placeringsplikten. Vi debatterade denna ganska utförligt här i kammaren i onsdags, och jag kan därför vara ganska kortfattad. Placeringsplikten är inte avskaffad utan förlängd, och den kan när som helst återinföras utan riksdagens hörande. Den koppling mellan placeringsplikten och pensionsskatten som skatteutskottets majoritet har gjort i sitt betänkande är faktiskt ganska förvånande. Skatteutskottets majoritet skriver nämligen följande: ”Som en följd av regeringens aviserade proposition om engångsskatten beslutade riksbanksfullmäktige att inte begära förlängt förordnande om placeringsplikt efter den 30 november i år.” Det här beslutet togs i riksbanksfullmäktige den 25 september. Jag var faktiskt med som ledamot, och jag kan försäkra kammaren att detta beslut inte hade något samband med engångsskatten. I själva verket hade frågan om placeringspliktens avskaffande diskuterats under en följd av månader, kanske t.o.m. år, före detta beslut. Jag vill även här ge finansutskottets majoritet en liten eloge. Majoriteten skriver visserligen en hel sida med ganska konstiga resonemang om placeringsplikten, men man har inte gjort den koppling som skatteutskottets majoritet har gjort. Jag skulle gärna vilja fråga Arne Kjörnsberg om han, eftersom utskottet har skrivit så mycket om placeringsplikten, skulle vilja försäkra kammaren att det inte blir aktuellt med någon ytterligare tillämpning av placeringsplikten. Slutligen, herr talman, vill jag beklaga att socialdemokraterna genom det här förslaget skapar en osäkerhet om sparandets framtida villkor. Därigenom försämrar man en redan dålig utveckling av hushållssparandet i Sverige.

Herr talman! Jag tycker att debatten här i dag har varit intressant och ganska avslöjande. Finansministern använde i sitt avslutningstal formuleringar som var betecknande för hur man från socialdemokratisk sida ser på hela den här frågan. Han sade att här har borgarna hittat en fråga som de kan ena sig om. Det är väl socialdemokraterna och regeringen som har lagt fram den här frågan och därmed också fått en ny ideologisk debatt, vilket statsministerns inlägg i dag i dagspressen har vittnat om. Jag skulle alltså vilja påstå att det har blivit något av en socialistisk samling i den här frågan. Betecknande nog sade också finansministern, vänd tröstande till Lars Werner, att vi har åstadkommit en strid i den här frågan som t.o.m. en kommunist borde vara nöjd med. Just det. Jag vill instämma i Olof Johanssons konstaterande att tyvärr skapar en konfrontation av den här karaktären inget bra politiskt klimat. Detta beklagar jag. Jag delar också den förvåning som mina kolleger inom finansutskottet uttryckt över att finansministern så rapsodiskt berör en viktig omständigheti = Prot. 1986/87:48 sammanhanget, nämligen konsekvenserna av förslaget för sparandet i 12 december 1986 samhället. Det är helt enkelt anmärkningsvärt, med tanke på den negativa sparkvot vi har här i landet, att finansministern tar så lättsinnigt på förslagets konsekvenser för sparandet. Det är angeläget för statsmakterna att skapa förtroende för den samhällsekonomiska utvecklingen, ett förtroende som också kan leda till att enskilda människor känner stimulans att öka sitt sparande. Detta är en av de centrala frågor som vi från centerns sida ser i den samhällsekonomiska debatten. Pensionsskatten är ytterst olycklig ur denna synpunkt. Den som sparar till pension måste kunna lita på att han får behålla sparkapitalet — annars faller hela motivationen för sparandet. Den låga sparkvot vi nu har är naturligtvis ett uttryck för just detta bristande förtroende för sparandet som socialdemokraterna skapat med sin politik, som helt har varit inriktad på att främja det kollektiva sparandet. Pensionssparandet är dessutom ett sparande med långsiktig karaktär, och det är därför särskilt värdefullt ur samhällets synpunkt. Ofta sparar man under hela den yrkesverksamma tiden; de avtalsreglerade pensionerna har t.ex. den konstruktionen. En hög avkastning under ett fåtal år säger ingenting om hur avkastningen blir under hela den tid som sparandet varar för den enskilda individen. Om värdesäkring av pensionerna skall kunna ske, krävs också att pensionsspararna får behålla avkastningen under goda år för att kompensera sig de år då avkastningen är dålig eller rent av negativ. Vad som hänt under senare år kan man alltså inte dra alltför stora växlar på när det gäller ett uthålligt pensionssparande. Pensionsskatten drabbar inte de offentliganställdas pensioner — det har påpekats här av flera talare, men det förtjänar att understrykas. Den drabbar flertalet privatanställda — men inte alla. Det är enbart de som tryggar de avtalsreglerade pensionerna genom försäkringsbolag eller pensionsstiftelser som drabbas. De som avsätter pengar till de anställdas avtalsreglerade pensioner i eget företag inom ramen för det s.k. FPG/RPI-systemet utsätts inte för pensionsskatten. Detta gäller t.ex. storföretag som i sina bokslut redovisar en skuld under den normalt använda rubriken ”Avsatt till pensioner”. Storföretag undgår på detta sätt att drabbas av pensionsskatten. Konkurrensen mellan stora och små företag snedvrids. Det är intressant och värt att notera att även ett stort företag, som inte tillämpar storföretagens vanliga system, dvs. KF, i sitt remissvar har reagerat mycket starkt mot den här orättvisan, den här bristen på konkurrensneutralitet i pensionsskattens konstruktion. Pensionsförsäkringar används också för att underlätta generationsskiften i små företag. Möjligheterna att underlätta generationsskiften på detta sätt försvåras ju nu. Om det leder till ett otillräckligt försäkringsskydd, så innebär t.ex. dödsfall för företagare en ökad risk för att företaget inte kan drivas vidare, vilket också går ut över sysselsättningen på den ort där familjeföretaget är verksamt. Socialdemokraterna försöker nu förvilla begreppen genom att säga att skatten avser livförsäkringsbolagens förmögenheter. I själva verket är försäkringsbolagen i lag förhindrade att använda pensionssparandet för att 87 bygga upp egna, vinstgivande förmögenheter. Försäkringsbolagen förvaltar endast enskilda människors pensionssparande, och det blir alltså enskilda människor som får betala pensionsskatten, antingen genom lägre pension eller genom högre pensionspremier. Detta är ju klart fastslaget och i viss mån också erkänt av finansministern under dagens debatt. Socialdemokraterna har ibland även hävdat att det rör sig om en engångsskatt — och vi har hört det i dag igen. Men detta har faktiskt dementerats i ganska uppenbara ordalag av den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson, som sagt att liknande skatter mycket väl kan bli aktuella igen. Det är också felaktigt att påstå att just pensionssparandet har haft en unikt hög avkastning under senare år. Det finns andra typer av sparande som haft minst lika hög avkastning i den konjunktur vi haft under senare år. Exempelvis det statliga allemanssparandet, storpremielånet och 1986 års premieobligationer kan väl jämföras med pensionssparandet, om man ser till avkastningen. Det är helt enkelt den situation på penningmarknaden som den ekonomiska politiken skapat som styr lönsamheten i sparandet. Regeringen har genom pressmeddelande anmält hur man skall använda avkastningen på de medel som statskassan erhåller genom pensionsskatten. Basbeloppet höjs med 400 kr. den 1 juli 1987. Det ger, som Olof Johansson nyss påpekade här i debatten, 384 kr. mera till undantagandepensionären per år men mer än fem gånger så mycket till den bäst ställda ATP-pensionären. Statsminister Ingvar Carlssons påstående när riksdagsåret började, att pensionsskattemedlen ”oavkortat skulle gå till de sämst ställda pensionärerna”, framstår därför som ett något fördomsfritt försök att slå blå dunster i ögonen på väljarna. Regeringen lägger samtidigt fram förslag om avskaffande av det fria sjukhusvårdsåret för pensionärerna. Pensionärerna skall nu betala 55 kr. per dag på sjukhus. Detta slår naturligtvis hårdast mot de sämst ställda pensionärerna. Från centerns sida har vi påtalat att det finns en stor risk för att människor med låga pensioner inte har råd att behålla sin bostad under den tid då de ligger på sjukhus och att detta kommer att motverka en nödvändig rehabilitering till ett normalt liv. Det är en konsekvens som man också får ta med i beräkningen i det här sammanhanget. Regeringen har också lagt fram förslag om höjda kommunala bostadstilllägg, som till den helt dominerande delen skall finansieras av kommunerna. De kommuner som har lägst skattekraft får mest ökade kostnader. Detta skall ses i samband med att regeringen samtidigt lagt fram förslag om kraftigt försämrad kommunal skatteutjämning. Risken är stor att kommuner som redan har höga skatter tvingas höja skatten än mera. Jag tar fram detta därför att det påverkar hela situationen för de pensionärer som vi här diskuterar. Låginkomsttagare drabbas hårdast av höjda kommunalskatter. Mot denna bakgrund blir det omöjligt att beskriva pensionsskatten, borttagandet av det fria sjukvårdsåret, höjningen av basbeloppet och de kommunala bostadstillläggen som rättvisereformer, som socialdemokraterna har försökt göra. Det finns åtskilliga stora förlorare bland de sämst ställda pensionärerna. Det finns klara vinnare bland dem som har de högsta pensionerna — det är konsekvenserna av den politik man här bedriver. Socialdemokraternas fördelningspolitik ger alltså minst till dem som har = Prot. 1986/87:48 det sämst och mest till dem som har det bäst. Löftet att pengarna skulle gå till 12 december 1986 de sämst ställda pensionärerna kommer inte att infrias. Förslaget om en engångsskatt på pensionerna är dock först som sist ett slag mot det privata sparandet — den försummade och strategiska sektorn av samhällsekonomin. Det kommer att få negativa effekter, som i dag är alldeles uppenbara. Jag vill använda det som motiv för att yrka bifall till det återremissförslag som Lars Tobisson nyss har framfört från denna plats, herr talman.

Herr talman! Den politiska diskussionen har under de senaste månaderna varit osedvanligt hård, för att inte säga hätsk. Man får gå tillbaka till de grövsta angreppen på Ernst Wigforss, Per Edvin Sköld och Olof Palme för att finna motsvarigheter. Ord och uttryck som rån, stöld, bluff, konfiskation, tjuv, omoral, rövarskatt, ohederligt, rättsstatens kapitulation och odemokratiskt har singlat omkring och nästan fått ett eget liv. Ett av de grövsta övertramp som jag hittills har upptäckt står Västsvenska handelskammarens medlemsinformation nr 8 för. I en ledarartikel med rubriken Tjuv och tjuv — det skall du heta, signerad R.K. skriver man: ”När översåtarna kan sätta sig över samhällets spelregler och strunta i de normer som gällt t ex pensionssparandet, varför skulle då inte ungdomen tycka att de kan sätta sig över de spelregler och normer som gäller detsamma, nämligen respekten för privat egendom och mänsklig integritet? När översåtarna med våld driver igenom ett rättsvidrigt förslag, varför skulle då inte ungdomar använda våld på det sätt som står dem till buds?” Man tar sig för pannan och kippar efter andan. Detta är både tarvligt, smaklöst och enfaldigt. Finns det inget utrymme för eftertanke innan man sätter sådant på pränt? Hur kan någon med berått mod jämföra det som brukar kallas det meningslösa ungdomsoch gatuvåldet med regeringens förslag om en engångsskatt på försäkringsbolagens förmögenheter? Det finns skäl för många, tror jag, att fundera på vilka skumma krafter man har väckt till liv. Herr talman! Jag vill säga några få ord om dettä förslag ur fördelningspolitisk synpunkt. I år kommer vi att få en återbäringsränta inom försäkringssektorn, som flera talare sagt tidigare i dag, som realt kommer att ligga på omkring 11 Yo. Allt talar för att nästa år kommer att ge samma goda resultat. Att det går så här bra beror till avgörande del på att det förs en framgångsrik ekonomisk politik. Är det då inte rimligt att denna pensionssektor får bidra en smula för att förbättra för dem som inte har kunnat räkna in sådana här förmögenhetsökningar? Min fråga är faktiskt inte bara retorisk. Den riktar sig i första hand till centerns företrädare. Känns det inte lite grand besvärligt? När det gällde att försämra delpensionerna, sjukförsäkringen, ATP och arbetslöshetsförsäkringen, då hade ni inte speciellt stora hämningar, men när vi nu vill införa en tillfällig skatt som tar hälften — bara cirka hälften — av ett enda års förmögenhetstillväxt, då är ni, försiktigt uttryckt, ivriga motståndare. Både i den borgerliga reservationen i skatteutskottet och i den borgerliga avvikande meningen i finansutskottets yttrande har det uttryckts farhågor för 89 det framtida långsiktiga sparandet. De borgerliga påstår t.o.m. att sådana effekter redan kan skönjas. Pensionssparandet har traditionellt varit gynnat i flera avseenden. Skälen har varit att det både ur den enskildes och ur samhällets synpunkt har varit och är positivt av denna typ med långsiktigt sparande. Finns det då några objektiva skäl att tro att pensionssparandet som en följd av denna skatt kommer att gå ned? Jag kan inte finna några sådana skäl. Tvärtom — t.o.m. oktober i år har det tecknats pensionsförsäkringar för ungefär 115 milj.kr. mer än under samma tid föregående år. Och detta har skett trots den skrämselpropaganda som har förts från olika håll. Allt tyder på att denna trend kommer att fortsätta, vilket bl.a. framgick av de uppgifter som lämnades av försäkringsbolagen under de hearings som ingick som en del av beredningen av detta ärende. Man skall, när man granskar den här uppgången, ha klart för sig att redan 1985 var ett rekordår. Det året, alltså 1985, tecknades nästan tre gånger så många pensionsförsäkringar som 1980. Beloppet var 1980 ungefär 720 milj.kr., och 1985 var beloppet 2 miljarder 322 miljoner. Beloppen blev alltså mer än tre gånger högre. Och i år blir slutresultatet av allt att döma ännu högre. Detta tyder varken på att pensionssparandet kommer att gå ned eller på att det långsiktiga sparandet kommer att flyttas över till ett mer kortsiktigt sådant, som man förutskickar i reservationen. Att det blir så här beror naturligtvis på att de människor som anser att det ligger i deras intresse att teckna en privat pensionsförsäkring är kloka nog att inse att detta sparande är och kommer att förbli skattemässigt gynnat i jämförelse med alla andra sparformer. Herr talman! Under arbetet med den här frågan har det från olika håll — från de borgerliga partierna och vissa försäkringsbolag — framförts farhågor för att det inte skall gå att fördela skatten ”enligt objektiva och rättvisa grunder”. Till detta vill jag säga: Lagrådet och dess synpunkter för ni fram i många andra sammanhang. I detta fall skriver lagrådet ordagrant: ”Av stor betydelse blir dock att skatten i slutänden drabbar de enskilda enligt objektiva och rättvisa grunder. Betryggande garantier för detta torde vara för handen inom ramen för det kontrollsystem som föreligger enligt lag och med hänsyn till de skattesubjekt som det blir fråga om.” Om man inte nöjer sig med detta, eller inte tror på lagrådet i just denna fråga, vill jag hänvisa till vad försäkringsinspektionen anförde under de hearings som anordnades. Försäkringsinspektionen kunde inte se några svårigheter i den här delen. Men låt oss anta att det skulle finnas sådana här problem. Då inställer sig direkt frågan: Hur gör man med de engångsvinster som kommer att uppstå till följd av att placeringsplikten upphör? Hur gör man med den beskattning av kapitalförsäkringskapitalet som redan nu sker hos bolagen? Fördelar man inte dessa plusresp. minusvärden enligt ”objektiva och rättvisa grunder”? Jag har alltid trott att försäkringsbolagen har gjort det. När nu plötsligt borgerliga politiker och vissa företrädare för försäkringsbolagen säger att man inte kan fördela överskottet nästa år — det kommer nämligen att bli ett överskott nästa år, när engångsskatten är betald — blir slutsatserna att vi måste ha en reglering. Om det är vad ni vill ha kan ni — Prot. 1986/87:48 framföra de synpunkterna, så får vi resonera om saken. 12 december 1986 Till sist: Jag vill yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr Jag känner att jag är skyldig Anne Wibble ett svar beträffande placeringsringsbolag, m.m. plikten. Inga skäl talar för att placeringsplikten skulle återinföras. Betrakta det hellre på detta sätt: Det är en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk majoritet som har sett till att placeringsplikten i fortsättningen inte skall gälla. Det var en borgerlig regering och en borgerlig majoritet som införde den.
Herr talman! Jag tycker att det var litet anmärkningsvärt, om det nu är sant som Arne Kjörnsberg säger, att han inte ser några skäl till att man skulle fortsätta att tillämpa placeringsplikten. Då hade det varit rimligt att majoriteten från finansutskottet här i kammaren i onsdags hade varit väsentligt mer välvilligt inställd till det framtida reformarbete på kreditpolitikens område som vi från de borgerliga partierna ville ha.

Herr talman! I stället för att, likt finansministern i remissdebatten den 7 november, via budbärare inspireras av P. D.

i ängslan fram din levnadsstig! Din dag kan synas räknad När Feldt tar ut sin skatt och gör det över natt. Ty skatter är en plåga, där släkten segna ned, och bävande de fråga: — När äntligt lämnas vi i fred? ett gräl likt nattklubbsbråk, men lagrådet sökt höja sig långt utöver fikonspråk: — Se enskild rätt nu kränkes och värden gå i kvav, när rättsprinciper sänkes i statens djupa grav! Vi hörer statsråd ropa: — Allt är en engångsskatt, och all kritik tillhopa berör oss ej ett skvatt! Och dock, om du i vemod sjunkit ner och tvivlar starkt på statsråds löften, när väl du minnes vad du ser och talar om trakasseri, att motpart står för häleri, och om hur rättvis skatten är för varje fattig pensionär. Vad allt du spar't, vad du i möda vill, vad stort du gömt, får ej av sossar röras. Det är en skörd som undan dem skall föras ty den hör enskildhetens rike till. Gå fram du borg”lighet, var glad, var tröst, nu giver allmänheten dig sin röst!

Herr talman! Jag skall inte förlänga dagens debatt med att upprepa alla argument som Jan Bergqvist och Kjell-Olof Feldt på ett mycket förtjänstfullt sätt framfört från talarstolen. Jag vill bara än en gång i denna debatt betona att pensionssparandet blivit riktigt lönsamt och intressant för många svenskar först efter 1982. Riksdagens utredningstjänst har bestått mig med en del siffror som speglar detta. Dessa skulle jag vilja läsa in i protokollet. 1982 nytecknades 53 000 pensionsförsäkringar. Det totala innestående beloppet på s.k. livränteförsäkringar var 9 miljarder. Men lyssna nu! 1985 nytecknades 117 000 pensionsförsäkringar, och det totala innestående beloppet var drygt 16 miljarder. Mot denna bakgrund kan man ha förståelse för att försäkringsbranschen vid en hearing med skatteutskottet framförde en önskan om att få slippa sådana år som 1977, 1978 och 1981. Pensionssparare är tydligen ett förnuftigt släkte. Trots den enorma kampanj mot engångsskatten som nu bedrivs kommer även i år pensionssparandet att fortsätta att öka, med närmare 10 26, tror en del. Det skall därför bli spännande att få ta del av försäkringsbolagens årsredovisningar det kommande året. Där kommer facit att redovisas.

Herr talman! När jag lyssnade på Hugo Hegeland tänkte jag på en kampdikt. Men den är författad på finska, så den passar inte att framföra här. Jag skall närma mig frågan om engångsskatten ur en annan aspekt, som jag har tänkt på under de gångna veckorna. Den debatten har i vissa kretsar nått enlågvattennivå. Från det s.k. fria näringslivet kan man vänta vad som helst. Deras attacker på socialdemokratin har inga gränser. Ju enklare debattnivå, desto bättre tydligen. Men man blir förvånad när t.ex. folkpartiets ordförande Bengt Westerberg försöker föra en ideologisk debatt med samma stil i sina tal och tidningsartiklar. Väljer folkpartiet den råa egoismens väg är det att beklaga, men folkpartiordföranden försöker envist stämpla socialdemokratin som kommunistisk. Vad finns kvar av den sakliga attityden? Försvann den med valframgången, eller har folkpartiet ändrat inriktning? Jag har tolkat Bengt Westerbergs uttalanden på samma sätt som jag en gång tolkade Thorbjörn Fälldins påstående om att Sverige är på väg till Öststatssocialism om löntagarfonder genomförs i Sverige. Dessa uttalanden är medvetet gjorda, inte för att stämpla den svenska socialdemokratin som mer eller mindre socialistisk ur inhemsk synvinkel, utan man manar fram tankar på något helt annat. Det fattas bara att taggtråd och ubåtar rullas fram. Försämrar de borgerliga pensionerna är det enligt dem ett helt giltigt handlande, men minskar socialdemokratin förmögenheter är det något främmande och kommunistiskt. Enligt deras mening är egendomsrätten helig, men medborgarrätten kan tydligen ifrågasättas. Jag är angelägen att framföra att när jag en gång anslöt mig till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, visste jag att detta parti skulle stå som yttersta garant för demokratin. Jag har inte haft någon anledning att ändra min uppfattning, inte heller nu. Däremot är jag djupt oroad av vad vissa krafter i vårt samhälle vill uppnå med sitt agerande. Miljon efter miljon kastas in i kampanjer. Tre gånger har jag i min ungdom fått fly från den främmande ideologins arméer, och jag har som socialdemokrat rätt att bli ledsen och arg på alla dessa påståenden och påhopp som framförs i dessa kampanjer. Det är på tiden att t.ex. folkpartiet ser noga på sin omgivning. Varifrån kommer denna vulgärpropaganda så snart socialdemokratin föreslår något? Det s.k. fria näringslivet och dess anhängare uppträder inte precis som garanter för demokratins utveckling. Jag antar fortfarande, trots vissa av folkpartiledarens uttalanden, att vi tillsammans vill förstärka och utveckla demokratin. Om vi inte gör det, vart leder utvecklingen då?
Herr talman! Det har i dag talats om att debatten förgrovas. Jag skall inte gå i polemik mot det senaste inlägget. Låt mig bara framställa en stilla förmodan att den föregående talaren fått med sig ett tal från försvarsdebatten, eftersom han nu talar om taggtråd och ubåtar.

Herr talman! Jag vill hänvisa till den motion som Mona Saint Cyr och jag väckte med anledning av den proposition som ligger till grund för det betänkande som nu behandlas. Motionen handlar om den kategori kvinnor som hänvisas till att själva sörja för ett förstärkt pensionssparande. Dessa kvinnor har under en lång följd av år avstått från konsumtion för att genom ett långsiktigt sparande förstärka sin ekonomi på äldre dagar. Motivet för de kvinnor som valt att teckna egna pensionsförsäkringar har varit att de saknat poäng eller haft ett för lågt poängtal för att få full ATP-pension. Statistiken visar att endast 20 96 av de kvinnor som är födda runt 1930 har rätt till full pension. Dessa kvinnor har nämligen nödgats kompensera att de under en följd av år ägnat sin tid åt barnens fostran, trygghet och utveckling i det egna hemmet, något som samhället inte premierar. De har för framtida trygghet valt sparande framför konsumtion, vilket nu straffar sig. Det beslut som utskottet föreslår är ett uttryck för socialisternas ojämlika syn på kvinnan. Utskottsmajoritetens förslag till beslut är kvinnodiskriminerande. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på propositionen, i första hand återremiss och i andra hand bifall till den borgerliga trepartireservationen.

Herr talman! Det är förvisso inte populärt att uppehålla kammarens tid en fredag eftermiddag, och kanske i synnerhet inte efter en lång debatt under vilken ”vad sägas skall är redan sagt”. Men ”det kokar uti rättens krater” bland folkpartisterna i Dalarna — upprördheten över pensionsskatten är mycket stor. Jag har vid flera tillfällen lovat folkpartiets väljare där att framföra deras synpunkter på denna skatt i kammaren, och jag kan inte svika detta löfte. Man tycker: att beteckningen ”förmögenhetsskatt” är direkt missvisande. Det är en retroaktiv skatt på sedan länge avtalsbundet sparande, och retroaktiviteten strider mot Sveriges grundlag, att den kommer att minska svenska folkets sparvilja — som redan är lägst i världen — genom att den skapar osäkerhet om rätten att behålla sparade medel. — Den pågående sparkampanjen blir smått orimlig när man samtidigt vet att riksdagsmajoriteten i framtiden kan belägga sparande av vad slag det vara må med engångsskatter. — 95 att den särskilt drabbar egna företagare, utövare av fria yrken och kvinnor, som ofta har personligt tagna försäkringar som den viktigaste säkerheten för sin ålderdom, att den är orättvis, eftersom den ej drabbar offentligt anställda och ej drabbar de många anställda som har pensionen tryggad genom avsättningar i det egna företagets bokslut samt att äganderätten är en omistlig del av 'medborgarrätten i demokratiska industriländer tillhörande västvärlden. Utöver dessa synpunkter vill jag citera ur fyra av de över hundra brev som folkpartiet i Dalarna och jag personligen fått från folkpartister i länet. Citaten är följande: ”Varje krona till pensionsskatt tages av våra pensioner alldenstund de flesta försäkringsbolag är ömsesidiga och vinsten går tillbaka direkt till oss försäkringstagare. Granskar man utslaget under en tioårsperiod finner man att den reala ökningen i kronor räknat på pensionerna ej når upp till de löneökningar som kommit löntagare tillgodo i kronor räknat. Är det att undra på att medborgarna finner alla sätt att lura staten som helt i sin ordning?” ”Tänk Er själv att träna löpning en sträcka på en viss tid där målsnöret flyttas, eller att åka ett Vasalopp där Du ser fram emot nästa matkontroll som någon tagit bort.” ”Varför skall staten ta mina pengar som jag ärligen strävat och arbetat ihop för att ha på min ålderdom? Räcker det inte med att pensionen inkomstbeskattas när den utbetalas? Mina sparade pengar kommer ju hela samhället till godo genom att mitt försäkringsbolag lånar ut dem till ändamål som bl.a. skapar sysselsättning. Om staten tar en del av dem, går de troligen till att bekosta ökad improduktiv byråkrati.” Nästa citat: ”Med stora uppoffringar har jag under min yrkesverksamma tid sparat i en pensionsförsäkring för ekonomiskt lugn åtminstone på gamla dar. Om pensionsskatten skulle drivas igenom hade det naturligtvis varit klokare att konsumera och ha unnat mig något av livets goda i stället för att bara knega och avstå och låta pengarna investeras i produktionen, som jag trodde, till gagn för landet. Att socialdemokraterna synes betrakta mitt livs sparande som sin egendom och bara stjäla därav ovanpå skatterna, är mig djupt upprörande. Förslaget är så osnyggt att man baxnar.” Det är dock inte de nu nämnda synpunkterna som oroar folkpartisterna i Dalarna mest! Den största oron känner man inför det faktum att regeringen och riksdagsmajoriteten med denna engångsskatt inför en ny princip i det svenska skatteväsendet, en illavarslande princip eftersom den innebär att en godtycklig åtgärd snabbt genomförs tvärtemot nästan hälften av svenska folkets vilja. Om riksdagsmajoriteten kan tillåta sig ett sådant övergrepp utan att låta svenska folket i val yttra sig därom, så framstår det som nödvändigt att Sveriges grundlag kompletteras och i väsentliga stycken görs mer detaljerad.